Fru talman! Peter Eriksson har mot bakgrund av vad som utspelade sig vid demonstrationer i samband med EU:s toppmöte i Amsterdam i juni i år frågat om jag avser att verka för att svenska och andra EU medborgare skall kunna utnyttja demonstrationsfriheten utan att riskera kollektiva massarresteringar. Han frågar också om jag avser att verka för att de organisationer och personer som har utsatts för registrering i Amsterdam skall få klarhet i om personuppgifterna och andra upplysningar finns kvar i registren och om de förts vidare till EU-register. Inledningsvis vill jag slå fast att frågor om allmän ordning och säkerhet i EU-samarbetet i princip ligger inom medlemsstaternas eget kompetensområde. Det innebär att varje land bestämmer vilka regler som skall gälla för t.ex. anordnande av demonstrationer. Samarbetet inom Europeiska unionen innebär naturligtvis ett ansvar för alla medlemsstater att se till att grundläggande rättigheter, såsom demonstrationsfriheten, iakttas i de andra medlemsstaterna. Självfallet ger dessutom EU-samarbetet oss större möjligheter att påverka om vi finner att sådana grundläggande rättigheter kränks i något medlemsland. Unionsfördraget stadgar också att de grundläggande friheterna garanteras, eftersom fördraget anger att de grundläggande rättigheterna som de garanteras i Europakonventionen skall respekteras som allmänna principer för det EG-rättsliga regelsystemet. Alla EU länder är också anslutna till Europakonventionen. Genom Amsterdamfördraget stärks de grundläggande rättigheterna. Det klargörs att unionen bygger på vissa principer som är gemensamma för medlemsstaterna. Dessa är principerna om frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen. När det gäller demonstrationsfriheten garanteras rätten att delta i fredliga sammankomster i artikel 11 i Europakonventionen. Enligt artikelns andra punkt får denna rättighet bara underkastas sådana inskränkningar som är angivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, förebyggandet av oordning och brott, hälsovården samt skyddandet av sedligheten eller av annans fri och rättigheter. I Europakonventionen finns även regler om när frihetsberövanden får ske . Om någon anser att reglerna i konventionen kränkts, finns det möjlighet att vända sig till kommissionen eller domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg efter det att de rättsliga möjligheterna i det aktuella landet har tömts. Jag övergår då till frågan om registrering. Även bestämmelser om polisregister och liknande register ligger inom medlemsstaternas egen kompetens. Både Sverige och Nederländerna är för övrigt anslutna till Europarådets dataskyddskonvention, som ger grundläggande skyddsregler för registrering av personuppgifter. Personuppgifter skall t.ex. ha erhållits och behandlats på ett korrekt och lagligt sätt. En uppgift som lagras för ett visst ändamål får inte heller användas på ett sätt som är oförenligt med detta ändamål. Konventionen ställer också krav på att vissa känsliga uppgifter får behandlas bara om den nationella lagstiftningen ger ett ändamålsenligt skydd. Jag antar att de EU-register som Peter Eriksson nämner i sin interpellation avser de register som kommer att föras av Europol. Europols register är nödvändigt för att polisen i EU-länderna effektivt skall kunna fullgöra sina uppgifter. Hos Europol kan dock registrering endast ske av uppgifter som rör grov gränsöverskridande brottslighet, t.ex. narkotikasmuggling. I Europolkonventionen finns det också regler till skydd för den enskilde, bl.a. regler som rör möjligheten att för den enskilde få tillgång till uppgifter om sig själv, regler om rättelse och utplåning av felaktiga uppgifter och slutligen regler om tillsyn över registerhanteringen på nationell och internationell nivå. De mänskliga rättigheterna och de skyddsregler som jag refererat till är garanterade enskilda personer respektive personuppgifter. Jag utgår ifrån att Peter Eriksson med sin fråga inte avser registrering av organisationer som sådana utan uppgifter om en persons medlemskap i en organisation. I sådant fall utgör detta en personuppgift och vad jag tidigare sagt gäller även en sådan uppgift. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de sakfrågor som Peter Eriksson tar upp rör förhållandena i Nederländerna och är sådana som medlemsstaterna inom Europeiska unionen själva har att bestämma över. Jag kan också konstatera att demonstrationsfriheten åtnjuter ett gott skydd i EU-länderna och att skyddsregler finns för hanteringen av personuppgifter. Dessutom har jag inte några uppgifter om att någons mänskliga rättigheter har kränkts. Däremot har jag erfarit att det i Nederländerna ägt rum diskussioner kring den lagstiftning som utgjorde grunden för ingripandena och att lagstiftningen ses över. Jag ser därför ingen anledning att vidta någon särskild åtgärd i denna sak.
Fru talman! Jag har ställt frågor till justitieminister Laila Freivalds apropå Amsterdammötet, det toppmöte som hölls i somras när man kom överens om ett nytt fördrag. Där beslutades, liksom det har gjorts ett antal gånger tidigare, om ganska stora förändringar, som kommer att gälla och påverka alla människor som bor i den här europeiska unionen. Makt och beslut flyttas genom Amsterdamfördraget i stor utsträckning så att mer kompetens och makt hamnar överstatligt, över de nationella parlamentens möjligheter och kompetens. Det jag tycker var intressant med Amsterdammötet var att det samtidigt pågick ganska stora demonstrationer. Det skedde i större utsträckning än vad i alla fall jag känner till har ägt rum tidigare. Människor från de olika delstaterna i unionen samlades för att demonstrera mot bl.a. arbetslöshet och för en bättre miljö. Resultatet för väldigt många av dem som deltog i de demonstrationerna var mycket nedslående. Inte i första hand därför att det blev dåliga beslut i Amsterdamfördraget, för det blev det ju också, utan jag tänkte på att myndigheterna reagerade mot att människor samlade sig för att vara med och påverka besluten. De reagerade våldsamt genom stora massarresteringar. Hundratals människor togs till arrest, och många misshandlades. Detta tycker jag är väldigt betänkligt i ett demokratiskt perspektiv. Makten flyttar upp över nationsgränserna, men när människor försöker samla sig för att kunna vara med och påverka slår myndigheterna till stenhårt. I Danmark har bl.a. den här frågan diskuterats ganska mycket. Man har skrivit en vitbok i Danmark om vad som egentligen hände. Det var många danska medborgare som blev arresterade i förebyggande syfte, inte för att de hade gjort något olagligt eller kriminellt, utan i förebyggande syfte. Också svenskar blev utsatta. Jag har ingen säker uppgift, men det var minst 13 svenskar som deltog i demonstrationer och blev arresterade i förebyggande syfte. Vad jag vet har ingen efteråt i själva verket blivit åtalad, utan senare släppte man dem som blivit arresterade. Men man registrerade också en hel del uppgifter vid detta tillfälle. En norsk kommunfullmäktigeledamot blev misshandlad och utvisad till England. En lång rad sådana här mycket märkliga incidenter ägde rum, som jag tycker borde ge oss anledning att diskutera demokratin och förutsättningarna för att vara med och påverka även på EU-nivå. Jag tycker att det är litet synd att inte justitieministern tar tillfället i akt att säga att hon faktiskt gärna skulle vilja vara med och påverka, att hon skulle vilja förbättra möjligheterna i stället för att som det har skett nu minska möjligheterna för människor att vara med och påverka. Därför vill jag fråga igen och hoppas på ett litet bättre svar: Vad gör justitieministern för att inte den här saken skall hända igen? Vad är det egentligen som har hänt med de svenska medborgarna?
Fru talman! Jag har ingen information och jag tror inte att någon svensk myndighet har någon information om eventuellt svenskt deltagande i demonstrationer eller om vad som har hänt de människorna. Det är naturligtvis viktigt att säkerställa människors möjligheter att påverka beslut som fattas både nationellt och på EU-nivå. Ett av syftena med Amsterdamfördraget var ju att öka möjligheterna till både insyn och påverkan. Mycket av den diskussion som har ägt rum inom ramen för det som sedan blev Amsterdamavtalet handlade om ökad öppenhet, ökad insyn i EU:s institutioner och om inflytande från parlamentariker via parlamentet och på annat sätt. Det är en oerhört viktig process att vidga och fördjupa den demokratiska dimensionen i EU. Men nu talar vi om någonting annat, nämligen om människors rätt att demonstrera. Jag var med avsikt mycket utförlig i mitt interpellationssvar för att visa hur demonstrationsrätten utgör en del av det vi anser vara värdefullt och nödvändigt i ett öppet och demokratiskt samhälle, på vilket sätt det har reglerats i gemensamma konventioner och hur det är en skyldighet för varje land i Europa att se till att man har en lagstiftning som motsvarar de intentioner som de konventionerna ger uttryck för. De händelser Peter Eriksson tar upp har skett i Nederländerna. Det är nederländska myndigheter som har agerat på basis av nederländsk lag. Det är de nederländska statsmakterna som har ansvar för att man har en lagstiftning som motsvarar de krav som internationella konventioner ställer. I mitt svar nämnde jag därför att jag har informerat mig om att det pågår en debatt om nederländsk lag i Nederländerna och att det kan föranleda vissa förändringar av den lagstiftning som gäller där. Det är någonting som vi måste överlåta till de nederländska medborgarna att ägna sig åt. Vi kan delta i en debatt, men svenska statsmakten har ingen anledning att lägga sig i den nederländska lagstiftningen. På samma sätt värnar vi i Sverige vår rätt att svara för den lagstiftning som vi helt och hållet råder över.
Fru talman! Jag tycker att det finns några mycket goda skäl för att ta upp den här frågan. Amsterdamfördraget, som justitieministern uppehåller sig en del vid, är just ett exempel på att viktiga frågor, särskilt inom rättsområdet, är på väg att bli föremål för överstatligt beslutsfattande och också för harmoniseringar. Är det något område, förutom utrikespolitiken, som EU just i Amsterdamfördraget får kompetens på så är det rättsfrågorna. När vi är i färd med att se en ökad harmonisering och en ökad kompetens inom EU på rättsområdet, tycker jag att exemplet från Amsterdam är väldigt olyckligt. Om Sverige skulle hamna i en situation där vi i större utsträckning får ett hårdnande klimat när det gäller myndigheternas och polisernas agerande skulle det också vara olyckligt. Vi har några exempel också här i Sveriges riksdag på att den svenska polisen successivt får utvidgade befogenheter. Det gäller just den här typen av kollektiva arresteringar, som vi har fått propositioner från regeringen om. Det gör att frågan i sig blir intressant också ur den aspekten. Men mina frågor handlade inte så mycket om den holländska lagstiftningen i sig. De gällde om ministern är intresserad av att ta reda på vad som har hänt de svenska medborgarna. Där fick jag alltså ett nekande svar. Justitieministern var inte intresserad av det, såvitt jag förstod. Den andra frågan gällde vad man på EU-nivå skulle kunna göra för att inte detta skall hända igen. Där var inte heller justitieministern intresserad av att göra någonting. Jag tycker att det också finns en tredje fråga som borde vara intressant, och där är jag litet missnöjd med justitieministerns svar. Det gäller registerfrågorna, som justitieministern tog upp i det första svaret. Men i min fråga avsåg jag faktiskt i första hand Schengensamarbetet och Schengenregister. Finns det risk för att de uppgifter som har lämnats av de svenska medborgare som har arresterats återfinns i Schengenregistren? Sedan svarar justitieministern med uppgifter kring Europol och Europolregister. Hon säger: "Hos Europol kan dock registrering endast ske av uppgifter som rör grov gränsöverskridande brottslighet, t.ex. narkotikasmuggling." Men det är ju inte riktigt. I Europols register kan också ingå en lång rad uppgifter, t.ex. kring politisk åskådning och andra mycket intima och känsliga frågor. Men det är en annan debatt. På de frågor jag ställde har jag fått nekande svar. Jag beklagar det.
Fru talman! Jag tycker att många av de här frågorna som Peter Eriksson tar upp egentligen hör hemma i en annan debatt. Låt mig ändå haka på några av de ibland nästan häpnadsväckande påståenden som Peter Låt mig börja med logiken, som jag inte riktigt hänger med på. Å ena sidan vill Peter Eriksson att jag skall agera i EU för att på EU-nivå göra någonting för att inte det som hände i Nederländerna skall hända igen. Å andra sidan är Peter Eriksson oerhört kritisk mot att det blir alltmer av överstatlighet, att man på EU-nivå kan göra alltmer. Låt mig upprepa att de frågor som rör demonstrationer, polisens rätt att ingripa i olika sammanhang, strafflagstiftningen och allt som därtill hörer icke är överstatligt. Detta råder varje stat över. Det gäller även efter Amsterdamfördraget. Det, som jag tror, litet slarviga påståendet från Peter Erikssons sida, att vi successivt utvidgar polisens möjligheter, att det nu är möjligt i Sverige att massarrestera människor, vill jag verkligen protestera mot och säga: Låt oss ta en särskild debatt om vilka maktbefogenheter svensk polis har i Sverige. En fråga ställdes om vad som kan registreras i Schengen. Kan de människor som deltog i den här demonstrationen och som omhändertogs av nederländsk polis bli registrerade i Schengenregister? Svaret är ett klart och entydigt nej. I Schengen förekommer namn på och uppgifter om personer som är efterlysta och som varje stat skall ha möjlighet att fånga upp i samband med inresa i det egna landet. Det är syftet med Schengenregistret. När det gäller Europol gör Peter Eriksson återigen det påstående som vi tidigare har debatterat om, att man i Europol skulle registrera människor efter deras politiska åskådning, utan att det skulle ha samband med grovt narkotikabrott eller någon annan grov brottslighet. I Europol registreras uppgifter som har att göra med bekämpande av viss grov gränsöverskridande brottslighet, bl.a. grova narkotikabrott. Om uppgiften om politisk hemhörighet har betydelse för ett polisärende, t.ex. i jakten på terrorister, då får den uppgiften antecknas där. Aldrig annars. Aldrig isolerad. Aldrig såsom enbart en uppgift om vilken politisk uppfattning en person har. Detta är reglerna för Europol. Den registrering som sker i Sverige för överföring till Europol bygger helt och hållet på svensk lag. Låt oss en gång för alla, Peter Eriksson, undanröja detta missförstånd som råder inom Miljöpartiet beträffande
Fru talman! Jag tror inte att det råder något större missförstånd i den här frågan inom Miljöpartiet. Däremot upplever jag att justitieministern inte gärna vill ta verkligheten i sin mun. Även människor som inte är misstänkta för eller har begått något brott kan registreras i Europolregistren. Även för dem gäller samma sak, t.ex. politiska åskådningar kan registreras i Europols register. Jag anser att det är ett problem för integriteten för enskilda människor. Eftersom vi tidigare inte har haft den långtgående möjligheten för registrering som ges i Europol är det alltså en negativ utveckling i det hänseendet. Men den negativa utvecklingen gäller en rad andra områden där vi har sett att polisen i Sverige den senaste tiden har fått utökade befogenheter. Min grundläggande fråga bygger på följande. Vi får nu ett system som är mer överstatligt. Fler och fler beslut fattas "ovanför" nationerna. Även där det inte är fråga om överstatliga beslut fattas besluten på mellanstatlig nivå. Laila Freivalds är medveten om att många beslut har fattats på EU-nivå som inte kan påstås vara överstatliga men i stället mellanstatliga. Där finns inte några demokratiska funktioner som fungerar med utgångspunkt i ett medborgarperspektiv.

Fru talman! Jag uppfattar Peter Erikssons inlägg så att han inte tillmäter den saken någon demokratisk betydelse, att de beslut som fattas på mellanstatlig nivå inom EU bereds i Sverige bl.a. i Sveriges riksdag. Jag anser att det viktigaste är att säkerställa att det finns en demokratisk process. Men Peter Eriksson uppfattar tydligen inte den som värdefull i en demokrati.

Fru talman! Siw Persson har slutit sig till att "hälsotillståndet inom polisväsendet är långt ifrån gott". I sin slutsats utgår hon från en rapport som JUSEK nyligen har presenterat och som är baserad på en enkät bland polissektionens medlemmar. Siw Persson har därför ställt fyra frågor. Hon frågar för det första vad jag avser att vidta för åtgärder för att förbättra polischefernas förtroende för Rikspolisstyrelsen. För det andra undrar hon vad jag avser att göra för att reda upp den oklara och otydliga polisorganisationen. För det tredje vill hon veta vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att beslutade åtgärder förankras hos de ansvariga chefer som skall genomdriva dem. Slutligen frågar hon vilka åtgärder jag avser att vidta för att polisorganisationen skall bli likartad över hela landet. På Siw Perssons första fråga - vad jag avser att göra för att förbättra polischefernas förtroende för Rikspolisstyrelsen - är mitt svar att det i första hand är en fråga för Rikspolisstyrelsen. Jag vet att en aktiv dialog förs mellan Rikspolisstyrelsen och länspolismästarna för att utveckla och stärka arbetsgivarrollen inom polisväsendet. Jag är övertygad om att resultatet av detta arbete skapar goda förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete och en effektivisering av polisens arbete. Av JUSEK:s rapport framgår dessutom att en majoritet av de tillfrågade i undersökningen har mycket stort eller ganska stort förtroende för Med anledning av Siw Perssons andra fråga om vad jag avser att göra för att reda upp den oklara och otydliga polisorganisationen, måste jag säga att jag till viss del kan ge henne rätt när hon påstår att polisorganisationen är otydlig. Jag kan också förstå hennes önskemål om att polisorganisationen skall bli likartad över hela landet. Samtidigt får man inte bortse från att dagens organisation ju också innebär mångfald, variation och flexibilitet som är till gagn för polisverksamheten. Vad gäller polisväsendets styrsystem kommer regeringen att inom kort tillkalla en kommitté med uppgift att utreda och lämna förslag för att skapa en enkel, entydig och därmed effektivare och mer ändamålsenlig beslutsstruktur. Arbets och ansvarsfördelningen mellan länsstyrelsen, länspolismästaren, polisstyrelsen och polisnämnden är i dag i flera avseenden otydlig, vilket de förtroendevalda allt oftare påpekar. De oklarheter som finns leder också till att de förtroendevaldas ansvar och inflytande blir svagare än vad som varit avsikten med det senaste årtiondets reformer. En viktig uppgift för kommittén kommer att vara att lämna förslag om hur polisens lokala demokratiska förankring skall säkerställas inom ramen för en ny ledningsstruktur och tydliggöra de förtroendevaldas roll och ansvar. På Siw Perssons tredje fråga om vad jag avser att göra för att se till att beslutade åtgärder förankras hos de ansvariga chefer som skall genomdriva dem, vill jag svara följande. Det är naturligtvis viktigt att den högsta ledningen inom alla organisationer förankrar de beslut som den fattar, så att dessa accepteras av de enheter inom organisationen som skall omsätta besluten i handling. Förutsättningen för en bra beslutsstruktur är ju en dialog och växelverkan mellan dem som fattar besluten och dem som har att praktiskt utföra åtgärderna. Inom polisväsendet pågår en utveckling av ekonomi och resultatstyrning, vilket bl.a. innebär att resultat och budgetdialoger förs mellan Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna. Detta arbetssätt skapar goda förutsättningar för att beslutade åtgärder förankras hos de chefer som har ansvaret för genomförandet och att resultaten av utförda åtgärder följs upp. Slutligen till Siw Perssons fjärde fråga om vad jag avser att vidta för åtgärder för att polisorganisationen skall bli likartad över hela landet. Regeringen har som mål att varje län skall utgöra en enda polismyndighet, och i januari nästa år kommer samtliga län utom Västerbottens län att uppfylla det målet. Också i Västerbotten är avsikten att under våren 1998 genomföra en sådan organisation. Riksrevisionsverket har i sin rapport Hinder för ett effektivare resursutnyttjande pekat på att de flesta län är alltför små för att uppnå tillräcklig bärkraft både vad avser administrativt stöd och operativ verksamhet. Rikspolisstyrelsen har nyligen tagit initiativ till en intern utredning som bl.a. syftar till att belysa för och nackdelar med en regionalisering av polisen. Jag anser att det är en viktig fråga för framtiden, och jag kommer därför att noga följa utvecklingen och ta de initiativ som framöver kan komma att krävas. Mot bakgrund av vad jag redogjort för kan konstateras att den för polisväsendet viktiga uppgiften att utveckla arbetsledning och resultatuppföljning är uppmärksammad och måste fortsätta att utvecklas. Avslutningsvis vill jag säga att det för närvarande pågår ett intensivt arbete för att komma till rätta med de hinder som finns för att bedriva en effektiv polisverksamhet.

Fru talman! Jag vill börja med att vända mig till Siw Persson och tacka henne för initiativet till denna interpellation vad gäller polisväsendet. Även jag, liksom Siw Persson, har varit ute en hel del på fältet och besökt både polisledning, poliser och civilanställda. Skall man sammanfatta läget med ett enda ord vill jag nog påstå att det råder en stor uppgivenhet hos polisen i dag. Polisväsendet har varit föremål för omorganisationer gång på gång under flera år. Massor av tid och energi har lagts ned på detta på bekostnad av verksamhetsarbetet. För att återskapa förtroendet hos poliskårens medarbetare krävs kraftfulla tag både från justitieministern och inte minst från Rikspolisstyrelsen och dess chef. Siw Persson påpekar att hälsotillståndet inom polisväsendet är långt ifrån gott, och det vill jag instämma i. Arbetssituationen blir självklart som den blir när regeringen gång på gång genom sina budgetar gjort besparingar. Nu helt plötsligt vill regeringen tillskjuta medel till polisväsendet. Självklart välkomnar vi moderater dessa pengar, men det räcker inte. Vi behöver ännu mer pengar till den här verksamheten. Det som kommit i kläm ute på fältet är främst utredningssidan och inte minst utryckningsverksamheten. Många människor som är i behov av polishjälp bryr sig inte om vad det är för typ av polis som kommer, utan de vill bara att det kommer en polis när de behöver den hjälpen. Det är detta det är fråga om. Vi har genom massmedier fått ta del av mängder av exempel på att poliser inte kunnat rycka ut av olika organisatoriska anledningar. Det är faktiskt beklämmande att behöva stå här i Sveriges riksdag och bara konstatera hur verkligheten ser ut i olika delar av landet. Det är inte rätt mot medborgarna att tillgängligheten försämras och att man på en hel del ställen tvingas till att ha nattstängda polisstationer. Anser justitieminister Laila Freivalds själv att det är försvarbart? Oron hos människorna är stor, så pass stor att enskilda människor tar saken i egna händer genom olika bevakningsinsatser. Är det så vi skall ha det i vårt samhälle, att medborgarna själva måste se till att bli trygga, eller skall oron behöva utmynna i att enskilda samhällsmedborgare startar namninsamlingar för att visa sitt missnöje och sin oro? Med anledning av detta har jag blivit ombedd att överlämna här i kammaren en namninsamling bestående av 6 500 namn till justitieministern. Den är från två enskilda personer, den ena Viviann Persson och den andra hennes dotter Gunilla Nilsson, från Örkelljunga. Jag vill framföra deras önskemål, det som var avsikten med namninsamlingen, att öka resurserna till polisen. Jag skall be att få överlämna den.

Fru talman! Egentligen hade jag inte tänkt att ge mig in i debatten, men jag kunde inte låta bli när jag hörde Maud Ekendahl tala om nattstängda polisstationer och den oro och uppgivenhet som finns inom polisen. Jag är också ganska mycket ute i polisverksamheten. Jag är ordförande för Polismyndigheten i Skaraborg, och vi har precis nyligen stängt ett antal polisstationer på natten. Av vilken anledning? Jo, vi vill ha mer resurser ute på fältet. I stället för att poliser skall sitta inne och vakta på polisstationen vill vi ha dem ute för att jaga bovar. Jag var med ute för två veckor sedan en fredag kväll, och jag skall inte säga att det gick smärtfritt. Det var oerhört många protester bland oroliga människor som trodde på det en del moderater sagt i debatten, att stängs polisstationen på natten betyder det: inga poliser längre i städerna. Det är fel, poliser är ute i bilar och gör sitt jobb. Den fredag kväll jag var med sade en av polismännen som hade varit oerhört kritisk till det här från början: Förut satt vi inne på polisstationen, medan ungdomarna slogs med varandra på torget, och vi fick rycka ut. I dag är vi på torget, och ungdomarna slåss inte. Det är faktiskt det här det handlar om. Visst har polisen många problem med den omorganisation som har skett. Men det görs ett fantastiskt arbete nu så att polisen, i stället för att vara reaktiv och agera på olika saker som sker, arbetar preventivt och försöker hindra brott. Vi är på god väg att lyckas med detta.

Fru talman! Siw Persson tog upp en rad frågor av största intresse med tanke på de svårigheter som polisen onekligen befinner sig i. Det har inte bara att göra med att den omorganisation pågått under en ganska lång tid och som skall skapa en struktur som skall göra det möjligt för polisen att bedriva ett bra arbete. Det har också att göra med de svårigheter som finns internt inom polisen och som har blivit på ett grundligt sätt belysta i bl.a. Riksrevisionsverkets rapport. Siw Persson pekar på några problem, t.ex. avsaknad av en dialog på lägre nivå, av en förankring av de beslut som fattas, av en beredning av beslut så att de som är berörda blir delaktiga. Där finns det mycket att önska av utvecklingen. Det har också att göra med det som Riksrevisionsverket har tagit upp, bl.a. att chefsrollen är svagt utvecklad inom Polisen, arbetsgivarfunktionen som sådan, att resultatkulturen inte genomsyrar alla nivåer inom organisationen. Sedan har man detta med den komplexa styrstrukturen och det otydliga ansvarsförhållandet. Sådant främjar inte en bra dialog, ett gemensamt beslutsfattande och ett ändamålsenligt arbetssätt. En av de viktigaste sakerna som pågår inom Polisen är att man kräver något slags redovisning av vad de olika insatserna har lett till. Det är ett krav som varje enskild polisman har rätt att ställa, att få veta om det arbete som man ibland under stora påfrestningar utför också leder till något resultat. Även vi politiker, som företräder allmänhetens intressen, har behov av att veta att de resurser som anslås, de direktiv och regler som skrivs leder till de resultat som vi utlovar till medborgarna. Här finns det oerhört mycket kvar att göra för att vi skall få det underlag som behövs för en vidareutveckling av Polisens insatser. Angående det lokala inflytandet över Polisen delar jag Siw Perssons uppfattning, att det är viktigt att det finns ett sådant - det var därför som det infördes polisstyrelser och polisnämnder. Det fungerar inte väl som det är i dag. Det är därför som denna översyn skall göras. Det kommer direktiv inom kort, och en utredning skall tillsättas. Jag är övertygad om att de som utses till denna utredning kommer att ha en kritisk inställning och en hög ambition när det gäller att säkerställa en bra styrorganisation. Hur kritiska får poliser vara mot det som sker? Det är oerhört viktigt att polisen själv är med i debatten. Vad som är litet tråkigt när jag är ute och reser och träffar poliser är att de har mycket att säga, men att de inte har riktigt bra former för det. Man är ovan att över huvud taget debattera sin egen verksamhet. Det leder till överdrifter och till konflikter som inte är konstruktiva. Jag tror att man har lång väg att gå för att själv vara den som leder debatten om sin verksamhet. Jag tycker att det är poliser på alla nivåer som skall leda den debatten. Att man upplever att man inte får säga vad man tycker är nog ett resultat av en outvecklad förmåga att föra en konstruktiv debatt. Det är självfallet så att i det här landet är det inte någon som har munkavel, men en del kan känna att de inte har ett utrymme, forum eller en form för att uttrycka sin uppfattning. Det har sagts att poliser inte tycker att de får stöd vid all kritik. Då vill jag ändå erinra om att det är en ganska ny situation att Polisen får kritik. Polisen är nog den inrättning i samhället som dessvärre har varit utsatt för alltför liten insyn. Innan det fanns lekmän som deltog i nämnder och styrelser fanns det ingen konstruktiv, kunnig kritik mot Polisen. Kritiken av Polisen skall inte vara okunnig och massmedialt styrd - dessutom ofta obefogad - brukar det visa sig i efterhand. Det skall vara en konstruktiv reellt baserad kritik. Det är kanske en ovana att vi har en sådan. RRV-rapporten var säkerligen en nästan chockartad läsning för många av dem som arbetar inom Polisen.

Fru talman! Justitieministern besvarade ju inte en enda fråga som jag ställde, men det är klart att det var ju kanske inte så angenäma frågor. På den här korta tiden kan jag inte upprepa dem igen. Jag skall gå över till ett annat område som också justitieministern berörde. Jag håller med om att man skall vara kritisk mot Polisens arbete och att man själv som polis måste vara det. Justitieutskottet kom hem i går från New York, där också Rikspolisstyrelsens chef och någon från Justitiedepartementet har varit. Bl.a. för att föra fram kritik mot vad som görs och vad man får för resultat hålls s.k. COMSTATS-möten. Jag undrar nu om justitieministern förbereder något liknande som kan appliceras här och bli en COMSTATS-modell à la

Fru talman! Alla vägar bär till New York. Jag tror att alla har varit där utom jag. Jag skickade min statssekreterare till New York och själv åkte jag till Eskilstuna. Där arbetar man nämligen med Eskilstunamodellen som är den svenska varianten av New Yorkmodellen. Alla som kommer tillbaka från New York berättar om just det som både Siw Persson och Maud Ekendahl nämner, nämligen den högt utvecklade formen av resultatredovisning och styrning av verksamheten utifrån resultat. Som jag påpekade är en av de svagheter som vi har i vår polisverksamhet att den i alltför liten utsträckning styrs av resultat och att det inte görs tillräckliga bedömningar av vilka effekterna blir. Om man utvecklar ett problemorienterat arbetssätt med närpolisverksamheten i basen och en bättre utvecklad ledarfunktion då kommer också resultatredovisningen som en naturlig del. Det framgår av Eskilstunamodellen, i Sollentuna och på alla övriga ställen där man har kommit långt i att utveckla nya sätt att arbeta. Då blir styrning genom resultat en naturlig del. Jag vill nog slå ett slag för en del orter i Sverige vid sidan av New York när det gäller att se vilken betydelse detta har och hur det kan utvecklas. Men vi har en lång väg kvar att gå när det gäller Polisen i Sverige och dess arbetsledning och resultatstyrning. Jag vill kommentera ytterligare en sak av det som Siw Persson tog upp. Jag anser att hon hade rätt, och det vill jag klargöra. När vi i dag kritiserar mycket av det som sker inom Polisen och våra polismyndigheter är det fråga om en kritik som riktar sig mot Polisen såsom myndighet och organisation. Den riktar sig icke mot enskilda polismän. De enskilda polismännen är icke ansvariga för hur organisationen fungerar. De är ansvariga för sin egen arbetsinsats, och den är oftast av mycket god kvalitet.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret på min interpellation om rättssäkerheten inom socialtjänsten. Det här är en mycket viktig och angelägen fråga för mig. Omhändertagande av barn är en mycket svår uppgift för socialtjänsten och många gånger en mardröm för de inblandade föräldrarna och barnen. Det är därför viktigt att vi får en förbättrad rättssäkerhet när det gäller omhändertagande av barn. Som jag har beskrivit det i min interpellation, har jag under de senaste åren haft många kontakter med familjer som har ansett att de har blivit utredda på ett oacceptabelt sätt. De har pekat på att hela sanningen inte kommit fram i utredningarna, där man lyft fram allting som har talat emot dem och utelämnat det som har kunnat tala till fördel för dem. Det här har framkommit vid ett flertal samtal, så jag känner att det här är något av ett fel inom socialtjänsten. Många har också känt sig skrämda för att kritisera den utredning som har gjorts, därför att de har varit rädda att få svårighet att träffa sitt barn så mycket som de vill när barnet väl har blivit omhändertaget. Jag har även i samtal med socialtjänstemän fått den bilden bekräftad. De erkänner att de jobbar på det här sättet, och de har inte ens ansett att det är fel att arbeta på det här sättet. En socialsekreterare sade till mig: "Först skaffar jag mig en uppfattning om ärendet, och sedan gör jag en utredning som stärker min uppfattning." För mig blir det väldigt konstigt. Därför anser jag att det behövs en särskild lagstiftning som reglerar hur man gör en utredning och hur man går till väga när man gör ett omhändertagande. Vi kan jämföra med brottmål, där rättegångsbalken väldigt noga reglerar utredningar och hur man måste agera. Jag delar socialministerns uppfattning att det är barnets bästa som skall sättas i första rummet. Det är bara det: Vad är barnets bästa? Det kommer att vara olika uppfattningar beroende på vem som är utredare av ett barnavårdsärende. Jag har också hört beskrivas att mycket kan hänga på att utredaren är en bohem eller en pedant. Det kan påverka utredningen mycket. Det är bra, som socialministern påpekar i svaret på interpellationen, att det har skett förbättringar i kvaliteten och att man jobbar vidare på att förbättra barnavårdsutredningarna. Men det finns ändå fortfarande stora brister. Som jag ser det, får det inte finnas brister på ett så här viktigt område. Det här är ju utredningar som påverkar ett barns och hela familjens fortsatta liv. Socialministern omnämner den nya utredningen, som har till uppgift att se över socialtjänsten. Jag hoppas att vi får ett skyndsamt resultat. Jag undrar om socialministern har några tankar om hur man skall kunna förbättra och lösa upp de konflikter som redan finns i dag, t.ex. genom att utveckla familjerådslaget så att det blir en rättighet. Jag tror att det skulle väsentligt förbättra rättssäkerheten. Kan socialministern tänka sig en lagstiftning liknande den i rättegångsbalken, för att förstärka just rättssäkerheten?

Fru talman! Jag tror nog att socialministern och jag är överens om det mesta i den här frågan. Ändå finns det anledning att debattera den, för den är viktig. Socialministern säger att familjerådslag är en av metoderna. Men vad jag efterlyser när det gäller rättssäkerheten är en rätt till familjerådslag, för det är ju faktiskt den enda metoden som ger familjen och släkten möjlighet att delta i den här processen, såvitt jag förstår. Det finns ju fortfarande brister. Hur gör man med de gamla fallen - det finns ju många fall som är flera år gamla och också sådana som är relativt färska, för den delen - där det finns en konflikt mellan socialtjänsten och släkt eller familj i samband med att barn har blivit omhändertagna? Det har förekommit konflikter där man i princip har grävt ned sig i två vallgravar och inte kommer någonstans. Hur löser man detta? Det handlar ju om problem som finns kvar sedan den tid då, som både Socialstyrelsen och länsstyrelserna har erkänt, en hel del utredningar gjordes som var av dålig kvalitet. Det är ju viktigt att man kommer till rätta med den delen också. De utredningar och de försök som sker nu är ju någonting som kan vara till nytta i framtiden. Men vi måste ju på något sätt hjälpa dem som redan nu har dessa problem och konflikter. Slutligen detta med en lagstiftning liknande rättegångsbalken, där man klart och tydligt anger vad som måste ingå i en utredning. Det är ändå mycket starkare att ha en lagstiftning än att bara luta sig mot Socialstyrelsens allmänna råd. Jag tycker att sådana här ingripanden, som påverkar människors hela framtid, är så pass allvarliga att det måste finnas väldigt skarpa regler.

Fru talman! Det enda som jag känner att jag inte har fått svar på är just frågan om socialministern har några tankar om hur man kan hjälpa till när det gäller de gamla fallen. Det är ju också en viktig fråga, för som socialministern och jag vet har det ju riktats kritik mot dessa utredningar. Många av de gamla konfliktfallen härrör kanske just från de mindre bra utredningar som har gjorts tidigare. Det är viktigt att de berörda på något sätt får hjälp och upprättelse.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig vilka omedelbara åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att människor, djur och miljö inte kommer till skada som en följd av tunnelbygget vid Hallandsåsen och vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden. Ingbritt Irhammar har interpellerat statsministern i samma ämne. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det ankommer på mig att svara på interpellationerna och jag svarar i ett sammanhang. Låt mig börja med att säga att jag är djupt upprörd över det som har inträffat. Det är häpnadsväckande att man kan handskas så vårdslöst med farliga kemikalier. Att ett statligt verk är inblandat ser jag dessutom som särskilt allvarligt. mars 1992 fått tillstånd till expropriation av mark för omläggning av Västkustbanan i tunnel genom Hallandsåsen. I beslutet föreskrev regeringen flera miljövillkor. Bl.a. föreskrevs att verket skall iaktta allmän aktsamhet så att naturvårdens, kulturmiljövårdens och friluftslivets intressen så långt möjligt skyddas för påtaglig skada. Dessutom föreskrevs att arbetet med tunneln skall utföras så att påverkan på grundoch ytvatten minimeras samt att verket i samråd med länsstyrelsen skall upprätta och bekosta ett kontrollprogram avseende grundvatten, ytvatten och naturmiljö. Rhoca-Gil använts som tätningsmedel. I Sverige finns sedan många år regler för hanteringen av kemiska produkter, bl.a. i lagen om kemiska produkter. Reglerna innebär att den som använder kemiska produkter är skyldig att vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka skada på människor eller i miljön. Därvid skall sådana kemiska produkter undvikas som kan ersättas med mindre farliga produkter. Dessutom är den som yrkesmässigt använder en kemisk produkt skyldig att ha den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och produktens egenskaper. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa regler kan enligt lagen om kemiska produkter dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Således gäller väsentliga regler om miljöhänsyn som bl.a. Banverket och Skanska är skyldiga att iaktta vid tunnelbygget. Enligt lagen om byggande av järnväg gäller att en järnvägsplan innehållande en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas och föregå ett byggande av järnväg. Lagen trädde i kraft den 1 februari 1996 och var således inte gällande när tunnelbygget genom Hallandsåsen påbörjades. Om tunnelbygget hade påbörjats i dag hade projektet prövats enligt den lagen. I lagrådsremissen med förslag till miljöbalk föreslås att miljökonsekvensbeskrivningar skall kunna krävas i fler fall än vad som gäller i dag och att reglerna för innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning skall bli mer specificerade. Dessutom föreslås att allmänhetens möjligheter att påverka skall förstärkas genom ändringar i processen kring miljökonsekvensbeskrivningar. Ett tidigt samråd skall hållas med enskilda som särskilt berörs och länsstyrelsen långt innan en ansökan görs och miljökonsekvensbeskrivningen upprättas. För verksamheter som kan antas ha betydande miljöpåverkan skall ett förfarande med en miljökonsekvensbedömning genomföras. Denna bedömning innebär ett utvidgat samråd med fler myndigheter och en bredare allmänhet. Regeringen avser att inrätta en kommission som skall göra en översyn av det som inträffat vid Hallandsåsen och lämna förslag till åtgärder som behöver vidtas för att undvika att liknande händelser inträffar i framtiden. För att ge omedelbar hjälp till Båstads kommun har regeringen den 16 oktober beslutat att ge 2 1⁄2 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Skåne län för vidare utbetalning till kommunen.

Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret på min interpellation, men vill också säga att jag nog hade förväntat mig att statsministern skulle ha svarat eftersom interpellationen var ställd till honom, och även av andra skäl. Frågan berör ju olika departement, och tunnelbygget under Hallandsåsen har fått en så katastrofalt olycklig utveckling och blivit en fråga av så stort nationellt intresse att jag hade förväntat mig att statsministern skulle ha svarat. Jag är intresserad av hans syn på vad som krävs för att man skall kunna garantera människors och djurs hälsa, men också på miljösituationen och på frågan om ersättning till de berörda i området. Dessutom har olika besked kommit från regeringen. Kommunikationsministern har givit ett besked, och hon har sedan motsagts av statsministern. Det hade varit bra att veta vilka besked som skall gälla. En sådan fråga är om det kan bli aktuellt att stoppa tunnelbygget helt av ekonomiska eller miljömässiga skäl. Jag undrar hur Anna Lindh ser på den frågan. Gäller Uusmanns besked, dvs. att man kan bygga en tunnel under åsen om man kan åka till månen, eller gäller statsministerns svar, dvs. att miljöhänsyn skall gälla vid avgörandet. Nästa fråga gäller Banverkets ansökan till regeringen om en ny vattendom. Kammarkollegiet, som har att tillvarata det allmännas intresse, har avstått från att yttra sig på nytt - detta trots att Banverket inte följt förra beslutet, som innebar att högst 33 liter vatten per sekund fick läcka ut. Banverket har nonchalerat domen och låtit ända upp till 60 liter per sekund läcka ut, vilket bl.a. lett till att flera brunnar i området sinat och till att människor drabbats svårt. Detta, menar jag, är i högsta grad myndighetsmissbruk. Kammarkollegiet bryr sig inte en gång om att yttra sig. Jag tycker detta är högst anmärkningsvärt. Naturvårdsverket, som bl.a. har att se till miljöhänsyn och till naturen, meddelar att man yttrade sig till regeringen innan det senaste händelseförloppet var känt. Därför vill verket, åtminstone enligt Ekonyheterna som jag lyssnade till i morse, avge ett nytt yttrande. Jag undrar hur angeläget regeringen tycker att det är att ordentliga och genomarbetade miljökonsekvensanalyser görs inför det fortsatta arbetet vid tunneln. Godtar miljöministern att Kammarkollegiet avstår från att yttra sig på nytt? Kommer regeringen att begära in ett nytt, mer genomarbetat förslag från Naturvårdsverket? Kommer regeringen att vara konsekvent i sina krav på miljökonsekvensanalyser, som man har hävdat? Helt klart är att miljölagstiftningen måste skärpas. Kemikalierna kräver en speciell lagstiftning. Jag lämnar dessa lagstiftningsfrågor eftersom jag vet att Lennart Daléus kommer att ta upp dem. Slutligen vill jag ta upp frågan om stöd till de drabbade i området. De måste - det tror jag att vi är överens om - få allt det stöd, all den hjälp och alla de råd som behövs. Hälsoundersökningar har påbörjats, men fler väntar på sin tur. De drabbade måste också få full kompensation för de skador som har drabbat dem. Det gäller kompensation för direkta ekonomiska förluster, t.ex. djur som måste avlivas och skördar som måste plöjas ned. Här fordras enorma insatser. Jag kommer att återkomma till det i mitt nästa inlägg.
Fru talman! Jag får också tacka miljöministern för svaret på interpellationen. Jag vill säga en sak väldigt tydligt från början: Det absolut viktigaste - det överskuggande - är att människor kan känna en trygghet i sin vardag. Det gäller oss alla, naturligtvis, men det gäller i dessa dagar alldeles särskilt människorna som bor i denna del av Sverige. Man känner inte denna trygghet i dag. Det är alldeles uppenbart. Man känner otrygghet. Man gör det av många olika skäl. Det som har varit mest akut, fru talman, är de utsläpp som har lett till att en kemikalie rört sig i naturen på ett sätt som den inte borde göra. Ett annat problem är att verksamheten vid Hallandsåsen innebär en sänkning av grundvattennivån. Det finns frågor som hänger samman med det. Detta gör människor oroliga. Människor blir också oroliga för sina djur. De blir oroliga för växande gröda. De blir oroliga för ekonomin. Vad kommer att ske med djur som måste gå till slakt? Hur blir det med grödor som borde kunna säljas? Hur blir det med fastigheterna? All denna oro måste hanteras på något sätt. Det är här jag tycker att vi kan rikta den första allvarliga kritiken mot regeringen. Man har inte förmått att samlat och tydligt och med ett budskap tala om för människor hur man tänker hantera situationen. På morgonen säger en minister en sak om behovet av en utredning, och på kvällen säger en annan minister något annat. Det skapar otrygghet hos människor. Det finns också ett annat händelseförlopp. Debatten kan komma att slå över. Trots att det naturligtvis finns saklig grund för mycket av denna oro och för mycket av debatten accelererar diskussionen och ryktena på ett sätt som kan skada denna landsända. Det är ett händelseförlopp som regeringen har ansvar för att få stopp på. Man har också ansvar för att det kommer ett klargörande. Ett sådant klargörande måste vara väldigt tydligt, och det måste vara samstämmigt från alla delar av regeringen. Om man, fru talman, inte kan få människor att känna trygghet i sin vardag i den här delen av landet, så måste naturligtvis tunneln stoppas. Känner inte människor denna trygghet, så kan man inte genomföra ett projekt av det här slaget. Sedan finns det många andra saker som också måste diskuteras - både bakåt och framåt i tiden. Jag tycker inte att miljöministern i sitt svar reder ut händelserna särskilt väl åt någotdera hållet. Det här är ju händelser som man inte kan polisanmäla bort effekterna av. Det är händelser som måste hanteras på ett ansvarsfullt politiskt sätt. Jag kan berätta för miljöministern att vi i dag i jordbruksutskottet och trafikutskottet under en del av vårt sammanträde har haft en utfrågning med cheferna eller deras medarbetare från de tre berörda verken och myndigheterna: Banverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Jag kan lova att det där framkom mycket av vad som har hänt och av vad som bör ske framöver för att skapa just den här tryggheten för människor. Det finns många förvånande inslag. Hur kan t.ex. dagens miljölagstiftning göra det möjligt att hantera så stora mängder som det är fråga om av det här materialet? Framför allt tyckte jag, fru talman, att den utfrågning vi hade i dag - liksom mycket av den debatt som har förts tidigare - visar på det tydliga behovet av en ny miljölagstiftning. Jag är inte säker på att miljöministerns förslag duger.
Fru talman! Ni som lyssnar på läktaren och ni som sitter här! Lennart Daléus talar om alla som är oroliga och om att ministrar har haft olika budskap och sådant. Varför behöver man vara orolig? Jo, inte minst för att svensk lagstiftning, som såväl en borgerlig regering som socialdemokratiska regeringar har hanterat under många år, har misslyckats fullständigt när det gäller att få till en rimlig lagstiftning i fråga om hantering av kemikalier. Det är det som är det stora problemet. Lennart Daléus och hans parti är ansvariga för ett mycket dåligt miljöbalksförslag som en gång togs fram. Tyvärr är det miljöbalksförslag som nu ligger framme, och som har gått till Lagrådet, inte så hemskt mycket bättre. Det finns allvarliga brister i det. Anna Lindh skriver i svaret: "Det är häpnadsväckande att man kan handskas så vårdslöst med farliga kemikalier." Nej, det är inte häpnadsväckande. Det som är häpnadsväckande är att politiker sätter upp förvånade miner när det händer. Det är det som är häpnadsväckande. Det är klart att det här kommer att hända. Vi har ju en miljölagstiftning som är tandlös och ihålig. Därmed har vi också företag och statliga myndigheter som ser mellan fingrarna. De vet ju att man inte behöver leva upp till det som står på papperet i miljölagarna, t.ex. i lagen om kemiska produkter. Då kommer man till regeringarnas ansvar. När man förändrade lagen om kemiska produkter, borde man väl ändå ha sett till att de olika aktörerna tvingats leva upp till lagen. Så är det inte i dag. Tvärtom är det så att det förslag till miljöbalk som nu ligger framme urholkar den nuvarande lagen om kemiska produkter på ett ganska farligt sätt. Det gäller bl.a. utbytesparagrafen, den regel som säger att om det finns ett medel som är mindre farligt än ett annat, skall man använda det mindre farliga. Den gäller för alla led; från produktion till försäljning och hantering. Den kommer, om regeringen får igenom sitt ursprungsförslag, att luckras upp på ett sådant sätt att det bara är användarna som begår brott. Dessutom kommer eventuellt hela straffsanktioneringen att försvinna. Det är ju fullständigt katastrofalt. När man tittar på fallet med Hallandsåsen, och även på andra liknande fall som naturligtvis så småningom kommer att komma upp, så ser man att det miljölagsförslag som Lagrådet har kikat på, alltså det förslag som har kommit från regeringen, innebär att speciallagar skall gå före miljölagstiftningen - lex specialis som det heter. Det gör att miljöbalken riskerar att bli ännu mer tandlös. En oklar lag hjälper miljöförstörare. En oklar lag hjälper dem som vill se mellan fingrarna. En oklar lag hjälper dem som ger sjutton i långsiktighet och vill ta stora risker. Jag har några frågor till miljöministern. Är miljöministern villig att ändra det förslag till miljöbalk som ligger framme så att substitutionsprincipen, utbytesparagrafen i lagen om kemiska produkter, inte försämras utan snarare skärps? Är miljöministern villig att se till att miljöbalken, miljölagstiftningen, går före speciallagar? Annars kommer vi att få fortsätta att ha en mycket oklar lagstiftning som mindre seriösa aktörer kommer att utnyttja. Skanska är ett exempel på en oseriös aktör. Detsamma gäller Banverket och väldigt många andra. Vi behöver en lagstiftning som förhindrar sådana här fall, inte en som gör dem tillåtliga. Risken är ju att det som har hänt nu inte kommer att leda till att någon över huvud taget fälls. Sådana lagar kan vi inte leva med.
Fru talman! Jag är medveten om att statsrådet måste koncentrera sina svar till de två interpellanterna. Jag skall ändå, baserat på vad som är skrivet i svaret, ställa en fråga till statsrådet. Tidigt i förra veckan kunde svenska folket se på TV, höra på radio och läsa i tidningarna att statsrådet Uusmann hade fullt förtroende för Banverket. Statsministern ställde indirekt upp på detta när han, i söndags kväll tror jag att det var, sade att han har förtroende för Uusmann. Då undrar jag mot bakgrund av vad statsrådet Lindh här säger om Banverket - det är ju den statliga myndigheten hon avser: Har också statsrådet Lindh vad gäller miljöbiten fullt förtroende för Banverket i den här frågan? Fru talman! Det har länge varit debatt på Hallandsåsen omkring de här frågorna. Det har gällt grundvattensänkningar. Brunnar och vattendrag har sinat. Banverket har tagit ut betydligt mer än man får lov att göra. Det är alltså ett brott mot gällande lagstiftning. Man får inte lov att ta ut det man tar ut i dag, men man gör det i alla fall. Man struntar alltså i lagen. Det är en statlig myndighet som gör så! Länsstyrelsen anmälde det här till åtal. Det blev ingen åtgärd. När människor som bor där nere oroligt frågade, fick de till svar från ledningen: Ni begriper ingenting - ni är duktiga idioter. Däremot var man från projektledningens sida mycket duktiga med att göra broschyrer där det var stavningen och inget annat som var närmast sanningen. Detta föranledde mig att skriva en fråga i början av augusti i år. Mot bakgrund av den debatt som så länge har förekommit förvånar det mig att detta var den första frågan till ett statsråd i detta ämne. Frågan handlade just om den olagliga grundvattensänkningen. Jag fick svaret att det här ärendet var överlämnat från Vattendomstolen till regeringen för avgörande. Detta skedde alltså i juni, och jag kollade med departementet i dag. I januari nästa år kommer det här ärendet i bästa fall att avgöras - detta trots att grundvattensänkningen kanske på sikt är det största problemet, vida värre än det här med tätningsmedlet. Det skulle alltså ta sju månader att avgöra en fråga som är akut och som är mycket debatterad lokalt. Folk är ytterst oroade. Till sist, fru talman: Nu har man tillsatt en kommission. Det är bra. Jag hoppas bara att denna kommission når längre än vad t.ex. Palmeutredningen och Estoniakommissionen gjorde. De spåren förskräcker. Det finns en sak som också är bra med kommissionen. Visst är det så att Banverket och Skanska har gjort stora blundrar här, men det finns också andra, även lokalt, som inte är helt oskyldiga när det gäller t.ex. varför man drog tunneln på det absolut sämsta stället. Det bestämde faktiskt inte Banverket. Där fanns det påtryckningar på lokal nivå. Det är bra om det kan komma fram från en sådan här kommission.

Fru talman! Jag skulle vilja göra ett litet sidospår och nämna något om konsekvensen av det som nu har hänt. Det gäller miljöforskningen i Sverige i stort. Naturvårdsverket har fått sådana besparingskrav att hela dess forskningsbudget har strykt med. Det innebär att man inte under kommande år kan bedriva en miljöforskning som är värd namnet. I dag fattas 50 miljoner kronor för miljöövervakning och akuta insatser. Det beror på sparkravet från 1996 på 200 miljoner kronor. Jag har läst i medierna att miljöministern säger att Mistra kommer att ta över den här forskningen och att miljöforskningen egentligen får mer pengar, men så är det inte. Miljöforskningen borde vara ett nationellt ansvar. Det kan man inte lägga över på en privat stiftelse, även om man har tillsatt ordförande och/eller ledamöterna i stiftelsen. Om man läser vad stiftelsen skall syssla med är det långsiktig strategiskt inritad och problemlösande forskning. Det är inte just det man behöver vid sådana tillfällen som nu vid Hallandsåsen. Det behövs snabba utryckningar där man kan ge människor en riktig information från början. Det är kompetens som behövs. Den kompetensen har funnits på Naturvårdverket, och finns där fortfarande, men håller nu på att vingklippas och avlövas väldigt kraftigt. Jag skulle vilja ställa en fråga till miljöministern om det framtida forskningsansvaret. Hur tror miljöministern att vi skall kunna upprätthålla en trovärdighet internationellt om man frånhänder sig ansvaret på detta sätt och hänvisar till en privat forskningsstiftelse? Jag tar upp frågan på nytt, eftersom jag har haft den uppe med miljöministern i våras. Jag har väckt en motion i frågan under allmänna motionstiden. Jag kunde inte veta att bara någon vecka därefter skulle det hända som jag skriver i motionen inte borde få hända men som ändå alltid händer. Då skall vi inte stå handfallna. De människor som drabbas av en sådan här katastrof skall snabbt få den information som de kan kräva. De 50 miljoner som i dag saknas har Miljöpartiet begärt i motionen att vi skall satsa på Naturvårdsverket för snabba, akuta insatser. Vad säger miljöministern om det?
Fru talman! Jag tycker för min del när jag har läst svaret och funderat över det att det är ett bra svar. Det är också ett engagerat svar, och det är positivt. Jag tror att vi alla känner starkt för de människor som har drabbats av det som har hänt på Hallandsåsen. Det vore väldigt konstigt annars. Det som har hänt visar om något att det är dags att ta miljöfrågorna på allvar, och att också människor i allmänhet tar miljöfrågorna på allvar. Det är inte bara fråga om uppenbara skador utan det är också, som många talare här har varit inne på, fråga om den oro som människor känner. Den är lika allvarlig den. Jag tror att vi har lärt oss en läxa. Det är ett mycket åskådligt fall. Det är också ett fall där man tydligt ser att försiktigthetsprincipen inte omsätts i praktiken i svensk miljöhantering. Det är anmärkningsvärt att tätningsmassan inte har varit bättre undersökt innan den använts, även om den nog är ganska klart att bygget vid Hallandsåsen är ett väldigt unikt projekt. Det tycks vara - även om man läser miljöministerns svar - som att man inte har levt upp till kemikalielagen. Det är bristfälliga miljökonsekvensbeskrivningar. Miljöministern talar om att järnvägslagen inte trädde i kraft förrän den 1 februari 1996. Det spelar egentligen ingen roll. Miljökonsekvensbeskrivningar har funnits i det svenska samhället i åtminstone tio år om inte längre. Det har inte bara med lagstiftning att göra. Det har med intresse och mognad att göra. Det är anmärkningsvärt att Banverket har varit så senfärdigt. Jag hoppas verkligen att det som nu händer på Hallandsåsen leder till en radikalt förändrad attityd. Jag tror inte som Birger Schlaug att det bara är lagstiftning som löser problemen. Det krävs faktiskt att det finns litet moral hos människorna för att leva efter de lagar vi har. Man måste känna invärtes vad som är rätt och vad som är fel. Det har man uppenbarligen inte gjort i det här fallet, och det är inte det enda fallet. Vi kommer aldrig att lösa Sveriges alla problem med lagstiftning. Det går inte. Det måste finnas någon annan ledstjärna också. Samtidigt måste vi tillåta oss litet eftertanke. De som nu hastigt och lustigt uttalar sig för att bygget skall stoppas permanent visar inte det. Det måste till litet reflexion över vad järnvägen kan spela för roll också i miljöpolitiken. Jag har just kommit hem från en klimatkonferens i Bonn tillsammans med miljöparlamentariker i organisationen Globe EU. Där var vetenskapsmän, affärsfolk, representanter för det civila samhället, politiker och frivilligorganisationer. Hela Europa var representerat. Alla var ense om vilken oerhört stor vikt klimatfrågan har och vilken stark oro man känner inför den. Det är helt enkelt en fråga om överlevnad på jorden. I det sammanhanget är faktiskt växthusgaserna och koldioxidutsläppen mycket viktiga. Här kan järnvägen spela en central roll, även i Sverige. Skall vi få ett bra järnvägssystem i Sverige måste vi ha järnvägar av toppklass som kan ge höga hastigheter. Därför måste vi också bygga tunnlar i vissa fall. Man kan tvista om hur stora koldioxidutsläppen från järnvägstrafiken är, och det har man gjort i tidningarna. Men otvetydigt spelar järnvägen en stor roll i sammanhanget. Jag anser att det vore fel att nu gå ut med budskapet att tunnelbygget skall stoppas. I stället skall vi naturligtvis försöka lösa miljöproblemet. Det har också visat sig att det finns lösningar, exempelvis lining. Det är ett fint ord som jag slog upp i mitt engelska lexikon, och det betyder inklädnad eller foder. Det tycker jag är bättre ord, därför att man då begriper vad det är frågan om. Varför inte använda den metoden? Det tycks vara möjligt att lösa problemet på det sättet. Jag förutsätter att miljöministern vill arbeta för en lösning som innebär att tunneln kan bli kvar och att miljöproblemen löses.

Fru talman! Jag tänkte ta upp en annan aspekt på den här frågan. Jag var också på seminariet och fick ett PM från Banverket. Jag skall citera ett avsnitt som gäller den geologiska undersökningen: "Sydkraft gavs i uppdrag under april till september månad 1989 utföra inledande geologiska undersökningar. Sydkraft ansågs särskilt lämpliga att utföra uppdraget eftersom bolaget tidigare hade i uppdrag att leda byggnationen av den s.k. Bolmentunneln vilken även går genom Hallandsåsen med liknande bergförhållanden." Det går faktiskt inte att utläsa vem som har gett Sydkraft uppdraget, om det är Banverket eller någon annan. Men om Bolmentunneln angavs som föredöme borde man ha sagt att detta inte var möjligt att genomföra med den konstruktionen. Bolmenprojektet blev, såvitt jag vet, fem år försenat och hade samma problem som nu med stora vatteninträngningar i tunnelbygget. Frågan är om Sydkraft har något ansvar i detta. De måste ju ha kommit med ett underlag. Vem har analyserat det underlaget? Är det de på Sydkraft eller Banverket? Är det beställaren eller Sydkraft som har gått igenom underlaget? I så fall är det egentligen fråga om ett rent bedrägeri - alla visste ju att Bolmentunneln var ett oerhört svårt projekt på grund av att bergarten ser ut som den gör. Jag undrar också över en annan sak: I Sverige har vi alltså SGU, Sveriges geologiska undersökning, Bergmästarämbetet och ett stort kunnande om berghantering. Vad jag vet har ingen kontaktat SGU eller Bergmästarämbetet i det här ärendet, utan man har helt enkelt gått på uppgifterna att det var möjligt att göra på det här sättet. Jag kan hålla med om att det inte är omöjligt att gå igenom Hallandsåsen - man har ju gått under Engelska kanalen. Men det hade kunnat gå med den teknik vi har i dag, nämligen med ingjutning av cement i stället. Men det tar litet längre tid. Här har pengarna spelat en avgörande roll för valet av teknik. Man tvistar nu om det är Banverket eller Skanska som bär huvudansvaret. Jag är rädd för att man till slut får det till att de anställda har skött miljögifterna på ett oaktsamt sätt. Detta får inte gå så långt att de anställda blir sedda som bovar. Det är tragiskt att detta skulle behöva hända. Man borde ha kunnat förutse det då man har kännedom om framför allt berget. Jag tycker inte att man diskuterat detta över huvud taget, men det borde man ha rett ut. Den enda som tycks ha tjänat pengar på detta är den som hyrde ut presenningar till det stora borraggregatet. Det stod oanvänt utanför tunneln i flera månader innan det såldes till Norge. Man borde ha vetat att det var omöjligt att använda fullborrningsaggregat.
Fru talman! Jag tycker nästan synd om miljöministern. Det blir inte lätt att svara på alla frågor och påståenden på den korta tid som står till buds. Det är litet märkligt att vi har en ganska omfattande debatt i dag samtidigt som vi skall ha en ny debatt om ett par dagar. Jag vill ändå ta upp ett par frågor som inte är oväsentliga i diskussionen. Den ena frågan gäller vad som varit, den andra vad som komma skall. Den 11 april 1996 meddelade regeringen sitt beslut att anvisa medel, närmare bestämt 95 miljoner, för byggande av vissa vägar med anknytning till Hallands ås. Det var ett villkor för att Banverket skulle få göra det s.k. mellanpåslaget, dvs. öppna en ingång till den tänkta tunneln i åsen med de miljökonsekvenser detta inneburit. Vid detta tillfälle var det också väl känt att projektet hade stora problem med läckvattenflödena. Det rann helt enkelt för mycket vatten, och redan då borde larmklockor ha ringt. Här skulle inte konventionella metoder för tunnelbygge att räcka till. Min fråga är om regeringen såg de ökande problemen och konsekvenserna av dessa. Ringde inte några klockor redan på det stadiet? Man kan också fråga sig om det är ett normalt förfarande att på detta sätt förhandla med en kommun för att genomdriva ett stort infrastrukturprojekt. Min andra fråga, som är mera framåtsyftande, lyfte också Ingbritt Irhammar fram. Regeringen har ju att hantera frågan om ytterligare sänkning av grundvattennivån. Hur kommer miljöministern att hantera den frågan? Jag kan inte låta bli att kommentera ett par av de andra inläggen i debatten. Birger Schlaug angriper miljöministern för att hon inte har lagt fram ett bra förslag till miljöbalk. Låt mig då i all vänlighet få påminna Birger Schlaug om att det faktiskt var han och hans parti som tillsammans med regeringen drog tillbaka det tidigare miljöbalksförslaget från riksdagen 1994. Det hade vi kunnat göra något bra av redan då vid den fortsatta riksdagsbehandlingen. Då hade vi haft en ny samlad miljöbalk redan från den 1 juli 1995. Vi hade alltså kunnat ha den miljöbalken i över 800 dagar. Men Birger Schlaug stoppade den möjligheten. Det är väl nu logiskt att invänta det rättsliga efterspelet och se om vår miljölagstiftning håller eller inte. Då kommer vi att se hur en ny miljölag skall se ut. Jag tror i och för sig att det förslag som låg på riksdagens bord 1994 hade kunnat vara ett starkare instrument än nuvarande lag. I Ingegerd Wärnerssons inlägg uttrycktes att Båstad kommun har en ständig, daglig dialog med regeringen. Det låter väl bra, men jag undrar litet över proportionerna. Vid utfrågningen vi hade tidigare i förstakammarsalen sade man från Banverket att man inte fört någon dialog med regeringen om de ökande problem som uppstått under detta år och om att man från mars använt Rhoca-Gil, i första hand i mellanpåslaget. Det är litet märkligt att regeringen enligt Banverket inte haft någon som helst dialog eller kontakt i denna fråga. Uppgifterna hade ju inte varit helt oväsentliga för regeringen. Det kan alltså vara intressant att få en bekräftelse på att regeringen inte hade någon daglig dialog med Banverket i denna fråga.
Fru talman! Det är många som känner sig manade att delta i debatten. Det kanske inte är så konstigt - det är ju en miljökatastrof som inträffat. Eftersom vi nu skall ha en debatt i samma ämne på torsdag tänker jag koncentrera mig på de två kemikalier - av 57 000 - som det handlat mest om när det gäller Båstadfallet med tunneln genom Hallands ås. Det är akrylamid och N-metylolakrylamid. Jag har lärt mig de två nya orden. I den beskrivning av akrylamid som Kemikalieinspektionen gjort står det att ämnet kan ge cancer och ärftliga genetiska skador. Det är giftigt vid hudkontakt och förtäring. Det finns risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering via inandning, hudkontakt och förtäring. Det låter ganska allvarligt. När det gäller det andra ämnet, metylolakrylamid, som är det som använts mest av de här kemikalierna, står det att detta inte är klassificerat enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter. Man menar att detta baserat på de data som finns tillgängliga torde leda till en märkning snarlik den för akrylamid, dvs. att ämnena medför samma risker. Det finns inget känt om ämnets effekter på människor, står det. Detta är allvarligt, tycker jag. Visserligen hanterar var och en av oss dagligen många farliga ämnen som vi kanske inte tänker på. Det gäller allt ifrån aceton och bensin till koksalt i tillräckligt stor koncentration, som kan vara farligt. Risken skall alltid ställas i förhållande till mängden som används. Men här har nästan ofattbart stora mängder använts av dessa kemikalier, som är giftiga och farliga, utan att man riktigt vet vilka konsekvenserna blir. Siffran 1 480 ton har figurerat i pressen. Men att detta endast var för att testa 100 meter av tunneln hade jag inte klart för mig förrän i dag. Man kan inte begripa hur stora mängder det handlar om. Jag tycker att det finns anledning att diskutera om ifall lagen om kemiska produkter är tillräcklig. Kemikalieinspektionens föreskrifter, men man har alltså inte bedömt ämnet ur miljöfarlighetssynpunkt. Det andra ämnet, metylolakrylamid, finns inte på listan över klassificerade ämnen. Detta tycker jag är allvarligt. Det här är ämnen som det inte krävs tillståndsprövning för, och ingen förhandsanmälan. Enligt lagen om kemiska produkter är huvudregeln att produkterna släpps ut på marknaden utan föregående prövning från det allmännas sida. Man överlåter på tillverkaren och importörerna att på eget ansvar utreda och bedöma ämnenas inneboende egenskaper från hälso och miljöskyddssynpunkt. Detta får en att ställa frågan om det inte krävs en skärpt lagstiftning för tillståndsprövning och förhandsanmälan när det handlar om vissa mängder. Använder man 1 eller 10 kg är det kanske en sak, men använder man 1 480 ton av något man inte känner till konsekvenserna av tycker jag att det finns vissa brister i lagen. Jag vill fråga om miljöministern är beredd att se över detta. Kan man inte behöva en skärpt lagstiftning, en skärpt kontroll och framför allt en skärpt tillämpning av lagen? Såvitt jag vet kommer lagen om kemiska produkter väldigt sällan till användning i miljöbrottssammanhang.

Fru talman! Tunnelbygget genom Hallandsåsen har alltsedan byggstarten 1993 kantats av stora motgångar och misslyckanden. Den senaste tidens alarmerande händelser på grund av att man i bygget använt tätningsmedel med stark giftverkan innebär ytterligare en stor motgång. Nötkreatur har avlivats efter svåra skador och fiskar i odlingar och vattendrag har slagits ut. Man har släppt ut vatten, inte minst från påslaget i åsen, som har varit rikt bemängt med gifter. Uppenbarligen har man inte haft en acceptabel provtagning av detta vatten. Då hade man kunnat se effekterna i ett tidigare skede. Dricksvatten, ett av våra viktigaste livsmedel, finns det gott om i Hallandsåsen. Det är alltså hotat nu. Bygget är redan tre år försenat, och beräknade kostnader överskrids kraftigt. Vattendomarna har överträtts, och miljöbrott har uppenbarligen begåtts. Polisanmälan har skett - Båstad kommun har anmält såväl Banverket som entreprenören. Riksintresset att bygga effektiva och miljövänliga trafikleder kommer i konflikt med riksintresset att bevara natur och miljö. Många människor känner i dag stor vanmakt, och detta med rätta. Det inträffade har redan fått allvarliga konsekvenser för dem som bor och verkar på Bjärehalvön. Uppenbarligen har det varit stora brister i kontakterna myndigheterna emellan under projektets gång. Det finns, som jag nyss sade, stora brister vad gäller analyserna av vattenutsläppen. Det viktigaste i dagens läge är dock att inte göra ont värre. Det behövs ett brett samarbete mellan de berörda myndigheterna - Banverket, Skanska och inte minst det franska företaget som levererat Rhoca-Gil. De som arbetar vid bygget måste kunna känna trygghet när det gäller de hälsoundersökningar som görs, så att de kan se framtiden an med tillförsikt. Det är nödvändigt att Livsmedelsverket ger klara besked till allmänheten när det gäller de livsmedel som producerats på Bjärehalvön. Att livsmedel producerade i riskområdet inte kan användas är en självklarhet. Men att livsmedel producerade i det stora område i övrigt som Bjärehalvön utgör inte skulle kunna gå att använda är en orimlighet. Man kan ställa sig frågan hur man klarar ersättningen av alla de kasserade livsmedel som kan bli följden om man inte kan hantera denna information på ett sätt som skapar trygghet. Här måste Livsmedelsverket gå in och göra en insats, annars kommer vi att drabbas av mycket stora och allvarliga konsekvenser. Jag vet att politikerna i Båstad kommun sätter ryggarna ihop och försöker göra det bästa möjliga. Detta är en väldig utmaning för dem, och de gör vad som är möjligt i dagens läge. De måste få allt stöd. Jag vill gärna tro, fru miljöminister, att regeringen har ett samlat grepp, men jag är inte alldeles säker på det. Därför skulle det vara intressant att få en närmare redovisning för hur regeringen nu tänker tackla de här allvarliga sakerna. Det gäller att ge snabba ersättningar till dem som för sitt uppehälle måste få vissa ersättningar. Det gäller också att lugna allmänheten så att man med sans och måtta kan gripa sig an problemen och måhända också jobba vidare för att skapa förutsättningar och garantier för att kunna fortsätta bygget.
Fru talman! För det första har alla partier ett gemensamt ansvar. Vi har alla varit med om att tunnelbygget påbörjades och vi har alla i dag ett gemensamt ansvar för att hjälpa dem som har drabbats, reda upp situationen och inte förvandla de drabbade till partipolitiska slagträn. Det hoppas jag att vi är helt överens om Vi i regeringen har gjort allt vad vi har kunnat under den här perioden. Vi har garanterat Båstad den experthjälp som kan tänkas behövas. Det är bl.a. därför kontakterna har varit täta. Vi har gett kommunen pengar för det merarbete som den haft. Vi har försäkrat oss om att Skanska och Banverket skall ersätta de drabbade, och att det skall ske snabbt så att de inte behöver oroa sig för sin privatekonomi. Vi har också beslutat tillsätta en kommission för att gå igenom vad som har hänt, men också för att ge oss råd inför framtiden; hur skall vi kunna undvika att någonting sådant här upprepas? Lennart Daléus sade att han hade kritik mot regeringen. Substansen i denna verkade bestå i att en minister hade sagt nej till en kommission och att regeringen något senare beslutade att inrätta en kommission. Det som hände var att en minister sade att man ville avvakta polisutredningen. Senare under dagen framkom att människorna i Båstad tyckte att det var viktigt att snabbt få en kommission till stånd, och då ville regeringen gå människorna i Båstad till mötes. Jag tycker inte att detta var något stort området att angripa regeringen för. Det gällde några timmars oklarhet om en kommission. Alla ställer sig i dag frågan som gäller framtiden och tunnelbygget, men ingen kan ge svar på den. Arbetet är stoppat. En samlad regering har gett besked om att det bara får fortsätta om man kan garantera att det sker helt miljösäkert. Naturligtvis skall en ordentlig miljöprövning ske. Regeringen kan inte ta ställning till fortsättningen förrän det finns ett ordentligt underlag. Jag tycker att det är viktigt att inte frikänna Skanska och Banverket som Lennart Daléus och andra delvis gör när de säger att det är lagstiftningens fel. Enligt dagens regler krävs det ändå att man iakttar försiktighet och vidtar sådan åtgärder att man inte skadar miljön. Det är naturligtvis väldigt stora skillnader på att hantera ett ämne som akrylamid i små mängder under säkra förhållanden och att använda oerhört stora mängder på det här sättet vid ett tunnelbygge. Jag menar att även dagens lagstiftning visar mycket klart att man inte får hantera kemikalier på det här sättet. Till Ingegerd Wärnersson och andra som har tagit upp frågan om en förändrad lagstiftning vill jag säga att det är självklart att vi också tittar på om vi kan och bör förändra lagstiftningen. Järnvägslagen innebär en förstärkning. Det nya förslaget till en miljöbalk innebär en tydlig förstärkning. Vi ser också över om det går att göra ännu mer för skärpa kemikaliereglerna och ta bort en del av de otydligheter som vissa anser finns där. Jag tycker personligen att det är ett mycket viktigt område. Sedan vill jag inte förhandla med Men jag kan säga att det är mycket viktigt att vi gör de skärpningar av kemikaliereglerna som kan göras. Jag har ytterligare ett antal frågor kvar att svara på, men jag ser att min talartid är slut. Det är många talare i den här interpellationsdebatten. Jag får återkomma med resten av svaren.
Fru talman! Jag vill återgå till detta att det är allas ansvar att hjälpas åt att minska de besvärliga effekterna för de drabbade. Det finns ett område där jag faktiskt tänkte be alla som lyssnar, och framför allt miljöministern, om hjälp. Det gäller att försöka minska den hysteri som finns i dag hos konsumenterna när det gäller livsmedel från Bjärehalvön. Det är viktigt att tydligt föra ut till alla i hela landet att det i dag inte finns några livsmedel till salu någonstans i landet som är producerade i det drabbade området. Det drabbade området är litet mer än 3 % av hela Båstads kommuns yta. På över 96 % av Bjärehalvön är det mycket fin och bra natur som inte alls är drabbad av dessa giftutsläpp. Det är fullständigt ofarligt att äta livsmedel därifrån. De är tvärtom av mycket hög kvalitet. Här efterlystes att Livsmedelsverket skall göra ett uttalande om detta. Det har de gjort i ett pressmeddelande den 17 oktober, dvs. alldeles nyligen. Vi får hjälpas åt att föra ut detta. Där säger de att livsmedel som produceras utanför riskområdet kan konsumeras utan några hälsorisker. I dag är det alltså fritt fram för varenda svensk medborgare att äta alla tillgängliga livsmedel från Bjärehalvön. Jag hade tänkt att visa en karta här i dag - jag trodde att det skulle gå ut - på hela Bjärehalvön och den lilla sträckan som utgör riskområdet. Men det gick inte, och därför skall jag be att få överlämna den till Anna Lindh i stället. Vi måste försöka hjälpas åt att sprida detta. Om vi inte sprider det här budskapet kommer miljontals kronor att förstöras och producenterna att drabbas fullständigt i onödan. Hälsosam mat från området kommer att plöjas ned i stället för att vi äter den. Där kan vi alla göra en insats. Jag förstår att Anna Lindh inte kunde svara på alla frågor om framtiden och tunnelbygget, men jag tycker att detta med den fortsatta vattendomen är mycket allvarligt. Jag tycker att det är oerhört allvarligt att Kammarkollegiet struntar i att yttra sig på nytt när Banverket har nonchalerat tidigare vattendom. Jag tycker också att om det finns en vilja hos Naturvårdsverket att komma in med en bra miljökonsekvensanalys så är det ett absolut måste för det fortsatta bygget. Jag skulle gärna vilja att Anna Lindh hann kommentera detta.
Fru talman! Jag har först en kommentar till Birger Schlaug. Det måste ju sägas tydligt här i kammaren att det inte finns något parti som har ett större ansvar för att vi fått vänta på en ny miljölagstiftning än Miljöpartiet. Om vi hade fått arbeta med det förslag som låg på riksdagens bord när den här mandatperioden började hade vi kunnat knåda, älta, hantera och bearbeta det förslaget till en bra lagstiftning som hade varit i kraft i dag. Fru talman! Det är viktigt att slå fast att redan på den tiden, på hösten 1994, sade miljöpartister i debatten: "Dessutom ser vi fram emot en riktig, och en rejäl, miljöbalk som är vad den skall vara: en heltäckande samordnad, effektiv och radikal miljölagstiftning. Vi i Miljöpartiet kommer att göra vad vi kan för hjälpa den socialdemokratiska regeringen i det arbetet Sedan fortsätter man och säger att den kommer att gå betydligt längre på många områden. Den debattören trodde att jag, dvs. att Lennart Daléus, skulle vara mer nöjd med det förslag som kommer än med det förslag som den borgerliga fyrklöverregeringen lade fram. Fru talman! Det är hyckleri när Miljöpartiet låtsas som om man är påskyndare av en radikal miljölagstiftning som kommer snabbt här i kammaren. Det är viktigt att slå fast detta. Miljöministerns svar var ju väl mottaget av de socialdemokratiska debattörerna, och det är ju inte förvånande. Det är väl rimligt att det är på det sättet. Ingegerd Wärnersson talade ju också om att kommunledningen i Båstad hade haft god och nära kontakt med regeringen, och detta ville hon på kommunledningens vägnar framföra. Huruvida befolkningen i Båstad är lika imponerad av regeringens sammanhållna arbete i den här frågan undandrar sig min bedömning. Jag har läst en del tidningar i Båstad som inte riktigt andas den attityden. Det som förvånar mig är Berndt Ekholms inställning till problemet. Han talar om att vi skall fortsätta det här arbetet och att det är viktigt. Sedan säger han kritiskt att det är något fel på dem som hastigt och lustigt uttalade sig för att tunneln skall stoppas. Jag undrar om han har lyssnat tillräckligt mycket på statsministern som faktiskt uttalat sig från tid till annan i just den frågan med inriktningen att om man inte kan se till att miljöfrågorna hanteras på ett riktigt sätt är det rimligt att man stoppar tunneln. Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Berndt Ekholm och även till de andra socialdemokratiska debattörerna, inklusive miljöministern: Om de miljöproblem som vi har iakttagit i dag inte kan bemästras, om människor inte kan känna sig trygga i sin vardag, är ni då inte, inklusive miljöministern, beredda att stoppa tunneln? Fru talman! Miljöministern frågade mig om den kritik man kan rikta mot regeringens agerande. Jag skall ta ett annat exempel, miljöministern. När jag var nere i det här området i förra veckan framgick det klart att säkerhetsgränser sattes olika, varierades och flyttades. På kvällen uttalade sig Socialstyrelsens generaldirektör och hade ett nytt budskap som gällde livsmedel. Man har olika hantering när det gäller begränsningar av vad som slaktas och inte slaktas osv. En utomstående iakttagare ser ganska enkelt att det behövs någon som håller samman myndigheters och andras agerande och som har en överblick över frågan och kan ge ett samlat budskap till människor. Det är detta, fru talman, som rimligen är en regerings uppgift. Jag tycker inte att regeringen har klarat av den uppgiften. Det råder för stor oklarhet. Fru talman! När jag får tillfälle att återkomma i nästa omgång skall jag ge miljöministern några tips på hur hon kan förändra kemikalie och miljölagstiftningen i landet.
Fru talman! Lennart Daléus och Dan Ericsson har helt rätt. Miljöpartiet var med och stoppade den borgerliga miljöbalken därför att den var en fullständig katastrof. Den var ett stort lapptäcke. Vattenlagen var inte med. Miljöorganisationer hade inte rätt att uttala sig. Det var mängder med problem. Den blev fullständigt massakrerad. Det var t.o.m. så att Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet och andra lämnade utredningen för att den var så fruktansvärt usel. Det var en moderat miljölagstiftning. Det är märkligt att Centerpartiet flera år efteråt skall försvara det skräpet. Det är bra att det skall tillsättas en kommission, men jag skulle vilja höra vad Anna Lindh anser att den här kommissionen skall göra. Jag tycker att det är viktigt att den är kemiskt fri från politiker. Dessutom tror jag att det vore bra om man även gjorde en granskning av den politiska gången, t.ex. av hur kommunledningen i Båstad plötsligt vände. Man sade att mellanpåslaget var farligt för miljön. Men plötsligt, när man fick några miljoner för att bygga vägar, var det ofarligt. Det är allvarligt när politiker agerar på det sättet och tar sådana stora risker för att få några miljoner till vägbyggen. Det är allvarligt, och jag tycker att detta också skall utredas. Mina frågor kvarstår, Anna Lindh. Det gäller det miljöbalksförslag som kommer ut av diskussioner och efter lagrådets inlägg. Blir det försämringar i lagen om kemiska produkter, eller kommer de brister som finns att rättas till? Kommer speciallag att väga tyngre än miljölagstiftning? Det ligger nämligen i regeringens förslag till lagrådet. I sådana fall är det inte bra. Jag vill ha två korta svar på de här frågorna. Om speciallag väger tyngre än miljölagstiftningen kan vi inte ställa upp. Det är en kompromiss som vi över huvud taget inte kan acceptera.
Fru talman! Jag skall inte bråka om huruvida statsrådet har förtroende för Banverket eller ej. Det går att läsa i interpellationssvaret. Vad skall man då göra? Visst kan man stoppa bygget. Man kan stänga tunneln, man kan mura en vägg i bägge ändar. Men problemen är kvar. De problem som finns måste man åtgärda. Det går alltså inte bara att säga att vi skall lägga ned allting och lämna fältet. Faktum är att det inte är något fel i att man bygger en tunnel under Hallandsåsen. Problemet är att man har valt precis den sträckning man har valt. Av vilket skäl man har gjort det hoppas jag att kommunen kommer fram till. Man har valt den absolut sämsta dragningen. De flesta geologer var överens. Var det något ställe man inte skulle bygga tunneln på, så var det precis där som man byggde. Man kan även säga att metoderna är fel. Det finns metoder i dag som gör att man inte behöver stoppa bygget om man har pengar. Det finns metoder, men det kostar mer pengar. Hade man använt de metoderna från början hade notan säkert blivit billigare än vad den nu kommer att bli. Till sist, fru talman: Jag sade tidigare att jag tycker att det är bra med en kommission, som till skillnad från andra kommissioner kommer fram till något som människor får förtroende för. Det är ju inte något välkänt resultat av hittillsvarande kommissionsverksamhet i Sverige. Många av dem som i dag försöker ta poänger och som skriker högst, kanske på grund av dåligt samvete, kommer kanske inte att ha samma tonläge den dag vi har ett färdigt förslag från kommissionen. Så jag välkomnar med glädje kommissionen. Låt den hellre ta längre tid på sig, men med ett bra resultat.

Fru talman! Miljöministern hade inte möjlighet att svara på de frågor jag ställde. Jag kan förstå det. Min aspekt var vad som händer sedan och vad vi kommer att göra vid nästa stora katastrof. Jag undrade hur det ser ut då. I skenet av den ohyggliga katastrofen på, i och runt omkring Hallandsåsen vill jag att miljöministern gör några överväganden. I stället för att som nu avlöva den centrala miljökompetensen på Naturvårdsverket borde man satsa på den miljöforskning som hör hemma där, inte minst på akuta katastrofinsatser. Ironiskt nog är just den person som är ansvarig för analysarbetet av blodprov nu varslad om uppsägning. Jag tycker att det är talande. Framför allt anser jag att det innebär att man faktiskt måste se över hur man långsiktigt skall klara av den svenska miljöforskningen och hur man skall kunna ta det nationella ansvaret.
Fru talman! Jag skall försöka fatta mig kort eftersom det är ont om tid. Jag skall vända mig till Lennart Daléus eftersom jag blev apostroferad. Jag tycker inte att han lyssnade på allt jag sade. Jag sade faktiskt att om tunnelbygget skall genomföras så förutsätter det att man kan lösa miljöfrågorna. Jag tror att det är möjligt. Jag vet inte, men jag tror att det är möjligt. Man har visat på en metod. Det kanske finns fler metoder. Jag har varit utomlands under den vecka som har gått, men jag har följt tidningsdebatten i efterhand. Jag har sett att flera har uttalat sig för ett permanent stopp av bygget. Det kanske är naturligt i den upphaussade situation som nu råder, men jag tycker att vi nu behöver tid till eftertanke. Det vore olyckligt om så blev fallet. Jag hoppas att man kan lösa miljöfrågorna och tunnelbygget, därför att klimatfrågan är så viktig att lösa. Jag anser att järnvägen måste vara med vid en lösning av klimatfrågan i Sverige. Vi behöver en mycket bra järnväg i Sverige som ett bidrag till klimatfrågans lösning.
Fru talman! Jag delar miljöministerns uppfattning att de som har drabbats inte skall användas som politiskt slagträ i debatten. Det hoppas jag att alla är överens om. De har drabbats nog av katastrofen utan att användas i ett politiskt spel. Att vi som politiker alla har ett ansvar kan jag i och för sig hålla med om. Men jag trodde faktiskt att man hade gjort en bättre prospektering än vad det nu har framkommit att man har gjort. Jag var inte medveten om att man hade Bolmentunneln som utgångsläge när man skulle gå igenom Hallandsåsen. Hade jag vetat det hade jag definitivt varit motståndare till att man skulle använda den metoden, framför allt när man skulle fullortsborra. Det var definitivt inte möjligt i det berget. Då hade man åtminstone sluppit den kostnaden. En kommission är väl bra. Men eftersom Sydkraft har varit med om prospekteringen, tycker jag faktiskt att även de har ett ansvar i detta. Hur har de egentligen presenterat det här? Skanska och Banverket har sin del i detta. Men jag tycker faktiskt att Sydkraft har kommit undan i debatten. Det är många som inte känner till att de har ett finger med i spelet. Vad har de gjort? Vad har det inneburit egentligen? Vem har analyserat Sydkrafts ansvar när det gäller prospekteringen? Jag tycker faktiskt att de också har ett ansvar i det här.
Fru talman! Självklart skall detta inte förvandlas till en partipolitisk fråga, och självklart skall inte de drabbade användas i detta. Det centrala nu är att man på bästa sätt städar upp i det som har varit och kommer fram till rimliga ersättningar till dem som har drabbats. Fru talman! Samtidigt vill jag understryka att ministern inte får frånta oss folkvalda i detta parlament rätten att också granska regeringen och dess hantering av detta ärende. Det var mot bakgrund av detta som jag ställde en försynt fråga omkring det tillfälle då regeringen tillsköt 95 miljoner kronor för att göra denna nya tunnelöppning på åsen. Ringde det då inte några varningsklockor? Vattnet rann ju faktiskt för fullt redan då. Var det ingen som larmade i Regeringskansliet? Ingbritt Irhammar ställde en fråga om kommande beslut och om grundvattensänkningen. Hur ser miljöministern på detta? Det finns enligt uppgift uppenbarligen en dialog varje dag med Båstads kommunledning. Det har gått nästan 200 dagar sedan man började använda Rhoca Gil, men det har över huvud taget inte tagits någon kontakt med Banverket om detta. Enligt Banverket självt har man inte informerat regeringen. Jag tycker att det är litet konstigt att Banverket som driver detta projekt och ser alla problem inte har någon dialog med regeringen. Hur ser regeringen på att Banverket inte har informerat om detta tidigare? Birger Schlaug lyckades som vanligt på sitt nyanserade sätt säga att allt var uselt och skräp. Det är bara att konstatera att det är Birger Schlaug som har sett till att vi nu inte har en verksam miljöbalk och en effektiv och samlad miljölagstiftning. Det är han om bär ansvaret för detta. Det kommer han inte ifrån. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi kan ta upp den allmänna nedrustningen av miljöpolitiken, som Per Lager talade om, i ett annat sammanhang. Men visst påverkar den även detta ärende.

Fru talman! Jag anser också att det är självklart att denna fråga inte får användas som ett instrument för att skaffa sig billiga politiska poäng. Den är för allvarlig för det med tanke på den oro som har drabbat folket på Bjärehalvön. Jag var själv för en vecka sedan hemma hos en familj med fyra småbarn, och jag förstår deras oro. De bor ungefär 100 meter från Vadbäcken. Det är mot den bakgrunden som jag tycker att det är så allvarligt med den hysteri som nu håller på att hota hela Bjärebygden. Jag tror att det är det mest allvarliga i dagsläget. Dessutom är naturligtvis frågan om dem som har jobbat i bygget och drabbats allvarlig. Det är dessa frågor som vi nu skall angripa. Det är dessa människor som skall känna att de har stöd från politiker i alla partier. Det är vår inriktning att det skall gå till på det sättet. Miljöministern sade nyss att hon har försäkrat sig om att Skanska och Banverket skall klara av ersättningarna till de drabbade. Det som jag är orolig för är alla andra som nu drabbas av hysterin, t.ex. förtvivlade äppelodlare som inte får sina äpplen sålda på grund av att människor inte kan äta äpplen som är producerade en mil från denna plats osv. Får dessa odlare någon ersättning om Livsmedelsverket har sagt att det inte går att använda äpplena? Jag är rädd för att vi i detta sammanhang får stora och allvarliga konsekvenser och långdragna problem. Vi kan givetvis inte vänta på rättegångar och domstolsutslag när det gäller att ersätta de människor som har drabbats genom utebliven intäkt. Dessa människor måste ha hjälp nästan omgående. Vi måste alltså se till att reda upp dessa lokala allvarliga problem så att människor kan känna förtroende. Vi måste också se till att klara ut miljörevisionen. Utvärderingar och letande efter syndabockar kan vi vänta med.
Fru talman! Självklart skall även regeringen granskas. Jag tycker att det är intressant att det av någon anledning är just Lennart Daléus som söker polemiken i detta ärende. Jag skall mycket kort ge svar till Lennart Daléus. Lennart Daléus vet mycket väl att den tidigare miljöbalken inte hade spelat någon roll när det gäller detta ärende. Den hade inte påverkat dessa frågor alls. Med den nya miljöbalken, som vi har föreslagit, kan både regering och myndigheter ställa krav när det gäller kemikaliehantering, både vid tillåtlighetsprövning och vid tillståndsprövning. Till Birger Schlaug vill jag säga när det gäller miljöbalken att det inte skall bli någon försämring i fråga om lagen om kemiska produkter. Vi måste för varje lag precisera vad miljöbalkens regler gäller och inte gäller. Det blir alltså en förändring jämfört med det tidigare förslaget som vi presenterade för Lagrådet, för att tillmötesgå den kritik som vi har fått därifrån. Ingbritt Irhammar och Ingvar Eriksson har tagit upp frågan om risken för hysteri. Det tror jag är en mycket viktig och allvarlig fråga. Jag tycker att vi har ett gemensamt ansvar för att verkligen markera att människor kan vara övertygade om att de gränser som myndigheterna ställer upp är satta med stor säkerhetsmarginal. Och när myndigheterna säger att detta är riskfritt så är det riskfritt. Det är viktigt att vi gemensamt hjälper till att förhindra risken för en obefogad oro. Det finns naturligtvis stor befogad oro. När det gäller vattendomen vill jag säga till Ingbritt Irhammar att det blir en ny remissomgång efter den nya ansökan. Det kommer då att bli en möjlighet för en ny miljöprövning. Kommissionen skall redovisa de miljöfrågor som har samband med Hallandsåsen. Den skall utvärdera orsaken till dem. Den skall se vad som har skett när det gäller arbetsmiljön, och den skall också se hur myndigheterna har skött informationshanteringen kring Hallandsåsen samt vad vi skall göra för att förbättra detta för framtiden. Beträffande Karl-Erik Perssons fråga om Sydkraft vill jag säga att jag inte känner till vad Sydkraft har gjort eller inte har gjort. Men det får naturligtvis finnas med i de utredningar som nu görs. Per Lager tog tidigare upp frågan om forskningspengarna. Då är det viktigt att komma ihåg att det är tidigare löntagarfondspengar som ligger i Mistra. Om vi ser på den totala summan för miljöforskning kan vi se att den statliga miljöforskningen hade 450-500 miljoner kronor till sitt förfogande. 1998 handlar det om 550-600 miljoner kronor. Trots alla de besparingar som vi har tvingats göra på alla samhällets områden under de senaste åren för att få ordning på ekonomin kan vi alltså se en reell ökning till miljöforskningen. Däremot gör vi en organisationsförändring. Det är det som har väckt oro hos vissa. Men då är det viktigt att komma ihåg att de forskare som har haft fasta tjänster hos Naturvårdsverket får möjlighet att fortsätta i den nya organisationsformen hos Mistra. Beträffande det exempel som Per Lager tog med en person som var varslad kan jag säga att den personen erbjuds att fortsätta sitt arbete i Mistra. Det är fråga om en organisationsförändring och inte någon nedskärning. Jag vill slutligen svara på frågan om mitt förtroende för Banverket. Jag har inte förtroende för hur de ansvariga skötte projektet Hallandsåsen. Men jag har förtroende för Banverkets nye generaldirektör, som jag tycker har försökt att reda ut denna historia på ett bra sätt.
Fru talman! Först vill jag säga att det är bra att det blir en ny remissomgång i fråga om en ny vattendom. Det finns mycket att lära av det inträffade. Ett område som vi inte alls har varit inne på men som jag har tänkt på är faktiskt utbildningen av tekniker och ingenjörer. Jag undrar om det inte måste till mycket mer av miljökunskap och etik, mer av ekohumanism i utbildningen på detta område, så att man inte tänker i bara siffror, kubikmetrar och linjer utan att man tänker i det rimliga för natur, människor och miljö. Detta får vi återkomma till för att förbättra den utbildningen. Jag tycker också att det känns viktigt att avsluta med något positivt. Jag besökte i går tunnelprojektet. Jag var vid påslaget där man nu har samlat det giftiga vattnet i botten för att vänta på att kunna rena det. Jag tittade också på den försöksverksamhet med rening som nu sker, den s.k. ozonreningen. Den verkar faktiskt klara av att rena vattnet mycket snabbt i försöksanläggningen. Därför delar jag den förhoppning som nu finns på plats att detta skall kunna användas i något storskaligt projekt. Det skulle faktiskt kunna innebära att man väldigt snabbt kan rena det vatten som har blivit förgiftat. Allra sist vill jag säga att det gläder mig att miljöministern och jag är överens om att vi skall hjälpas åt för att få bort den oro som inte är befogad. Jag hoppas att miljöministern upprepar detta i samband med torsdagens debatt och jag ser gärna att hon visar den karta som jag har överlämnat.
Fru talman! Miljöministern skall inte vara så förvånad över att jag gärna tar en debatt med henne i den här frågan. Jag företräder ju ett oppositionsparti med stark förankring i miljöarbetet och är dessutom ordförande i det utskott i riksdagen som har ansvaret för miljöfrågorna. Det är nog alltså inte så konstigt att jag gärna debatterar miljöfrågor med miljöminstern. Birger Schlaug har nu lämnat denna sal. Jag vill ändå säga att problemet inte är vårt sätt att förhålla oss till ett tidigare, numera gammalt, förslag till miljöbalk som under många år har kunnat knådas i denna riksdag för att till slut landa i ett mycket bra beslut. Problemet är i stället att Birger Schlaug och Miljöpartiet är fastkedjade vid det förslag som miljöministern så småningom, såvitt jag begriper, kommer att förelägga denna riksdag. De är fastkedjade vid hanteringen av det förslaget och vid dess innehåll; detta genom deras tidigare agerande och tidigare uttalanden. Vi tycker att miljölagstiftningen är viktig. Det är därför, fru talman, som vi i Centerpartiet på fredag denna vecka anordnar ett stort seminarium kring de här frågorna. Det gäller hur den miljölagstiftning bör se ut som så att säga kan förhindra en ny Hallandsås. Självklart är miljöministern och hennes medarbetare välkomna till det seminariet, där bl.a. delar av landets tunga expertis kommer att medverka. I övrigt finns det, som sagt, några saker i miljölagstiftningen att framöver trycka på. Jag trycker då gärna på försiktighetsprincipen, på företagens ansvar, på detta med ett generellt angreppssätt i kemikaliepolitiken och, inte minst, på varuperspektivet. Fru talman! Hallandsåsen är ett stort projekt. Ingbritt Irhammar avslutade sitt inlägg i en positiv anda. Det vill också jag gärna göra. Därför avslutar jag mitt inlägg i en nyfikenhet. Jag har sett att miljöministern numera tycker att Öresundsbron, också den ett stort projekt, är bra. Vidhåller miljöministern att Öresundsbron, Citytunneln och den typen av stora projekt är attraktiva från miljösynpunkt?
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Det är glädjande att se att den här debatten till stor del har varit väldigt konstruktiv. Vi känner att vi har ett gemensamt ansvar för att både reda ut vad som har hänt och försöka ta fram konkreta förslag för hur sådant här i fortsättningen skall undvikas. Till syvende och sist är det vår uppgift att både hjälpa dem i Båstad som den här gången har blivit drabbade och låta känslan för miljöfrågorna och miljöansvaret tränga ned så mycket i alla våra statliga myndigheter och verk, i privata företag och i organisationer att den här sortens skandaler aldrig kan upprepas. I Svenska Dagbladet har inrikeschefen efter historien på Hallandsåsen frågat var grindvakten fanns. Vi har faktiskt ett gemensamt ansvar för att se till att det finns ett antal grindvakter som ser till att sådant här aldrig mer upprepas.

Fru talman! Dagens debatt skall handla om EU:s nya grundlag, det s.k. Amsterdamfördraget. Låt mig börja med att citera vad ordförandena för löntagarorganisationerna LO, TCO och SACO skriver i en nyutkommen broschyr om Amsterdamfördraget: "Det nya fördraget innehåller ett antal förändringar som utan tvekan är bra ur ett löntagarperspektiv och som vi från fackligt håll i hög grad har medverkat till. Ökad sysselsättning blir nu ett prioriterat mål, parternas inflytande på europasamarbetet förstärks, öppenheten i beslutssystemen ökar, jämställdhets och miljöfrågor ges ökad vikt." Så långt löntagarorganisationernas ståndpunkt. Jag delar deras uppfattning. Amsterdamfördraget innebär steg i positiv riktning för breda löntagargrupper. I en mer övergripande bedömning vill jag hävda att EU genom det nya fördraget blir mer öppet, handlingskraftigt och bättre folkligt förankrat. Som utrikesminister vill jag också hålla fram de positiva steg som Amsterdamfördraget innebär för de öst och centraleuropeiska staternas möjlighet att få medlemskap i Europeiska unionen. I slutsatserna från toppmötet sägs att "i och med att regeringskonferensen slutförts framgångsrikt ligger vägen nu öppen för att inleda utvidgningsprocessen." EU har insett att det nu är dags att öppna processen för att efter några års förhandlingar välkomna nya kandidatländer som med hög ambition och stor energi förbereder sig för medlemskap. För snart två år sedan, den 30 november 1995, överlämnade regeringen sin skrivelse om EU:s regeringskonferens 1996 till riksdagen. Skrivelsen och riksdagens EU-beslut har varit utgångspunkten för regeringens agerande i förhandlingarna. Under regeringskonferensen, dvs. förhandlingsfasen inför det nya fördraget, har regeringen fortlöpande lämnat information och samrått med riksdagen i EU-nämnden. Också här i kammaren har regeringskonferensen debatterats vid ett flertal tillfällen. Jag vill gärna säga att den breda samsyn som funnits i riksdagen har varit en tillgång för de svenska positionerna i förhandlingarna. Vi kan nu konstatera att de förslag till fördragsförändringar som regeringen lade fram om sysselsättning, miljö, öppenhet och jämställdhet har fått stort genomslag i det nya fördraget. Det gäller också det finsk-svenska förslaget om att öka EU:s utrikespolitiska förmåga till humanitära insatser och militär krishantering. Mot denna bakgrund tvekar jag inte att säga att det resultat som föreligger är en stor framgång för Sverige och Norden. Pressröster, både här hemma och i utlandet, talar i termer av "bingo för Sverige". Naturligtvis har också vi, liksom andra länder, fått kompromissa och acceptera sådant som vi hellre hade sett andra lösningar på. På vissa områden hade vi gärna gått längre. Det finns också skäl att påpeka vad Amsterdamfördraget inte innebär. Det blev inget av framstötarna om ett gemensamt försvar. Det blir inga nya kliv mot superstaten eller mot EU ändrar inte sin karaktär av ett samarbete mellan självständiga stater. Jag ser det därför som helt naturligt att det nu är riksdagen som tar över bollen och skall fatta beslut om att ratificera det nya fördraget. I dagarna sänder vi ut en departementspromemoria om Amsterdamfördraget på remiss. Efter remissbehandlingen lägger regeringen fram sin proposition i början av nästa år. Det innebär förhoppningsvis att riksdagen under våren hinner behandla frågan och att beslut kan fattas före sommaren. Fru talman! Ett område som diskuterats mycket efter Amsterdammötet är de institutionella frågorna. Låt mig först säga att jag tycker att det var otillfredsställande att toppmötet inte mäktade att komma fram till långsiktiga beslut i dessa frågor. Från svensk sida var vi beredda att förhandla vidare för att nå en kompromiss. Jag har därför i september vid allmänna rådets möte framfört att den svenska regeringen önskar att EU så snabbt som möjligt återupptar arbetet med de institutionella frågorna. Det gäller framför allt tre frågor: röstviktningen i ministerrådet, frågan om kommissionens storlek och sammansättning samt vilka frågor som kan bli föremål för majoritetsbeslut där man i dag tillämpar konsensus. Det är emellertid viktigt att betona att Amsterdamfördraget, med de beslut i institutionella frågor som faktiskt fattades, likväl innebär ett grönt ljus för utvidgningen - det som genom hela förhandlingarna var så väsentligt för oss. Fru talman! Jag utgår från att jag under den fortsatta debatten kommer att få en hel del frågor. Jag skall efter förmåga besvara dem, även om de omfattar ett väldigt stort område inom samhället. Avslutningsvis skulle jag också själv vilja ställa några frågor till några av meddebattörerna. Först till Moderaterna, som närmast hånade oss socialdemokrater när vi insisterade på att driva på för att få in sysselsättningsfrågorna i det nya fördraget. Moderaterna hävdade att detta skulle vi aldrig lyckas med. Nu ser ni resultatet. Är det inte dags att erkänna att er strategi var fel och vår var den riktiga? Eller speglar ert agerande och hela er skepsis egentligen ett bristande engagemang hos Moderaterna för sysselsättningsfrågorna? Ansåg ni att det inte var mödan värt att försöka förstärka de nationella ansträngningarna för att få ned arbetslösheten med gemensamma tag inom EU? Jag skulle också till de partier som i den allmänna debatten har motsatt sig det nya förslaget, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vilja ställa några frågor. Vi känner ju väl er allmänna EU-negativism. Men i dag gäller det ju inte EU allmänt, utan i dag gäller debatten just Amsterdamfördraget. Då undrar jag: Vad är det för fel på de förbättringar av Amsterdamfördraget som vi nu kan redovisa? Det är ju nämligen så att om Amsterdamfördraget inte godkänns, så är det Maastrichtfördraget som kommer att gälla. Skulle detta då vara bättre? Tycker ni att det fördraget skall fortsätta gälla? Skall vi alltså avstå från de förbättringar som bl.a. löntagarorganisationerna beskriver, dvs. förbättringar inom områdena sysselsättning, öppenhet, miljö och jämställdhet? Jag hoppas att dessa frågor kan belysas under dagens debatt, så att svenska folket får bättre reda på var partierna står.

Fru talman! Vi moderater har lagt ned ett stort arbete på att förbereda, följa och söka påverka den regeringskonferens inom EU som ledde fram till Amsterdamfördraget. Tyvärr är jag inte lika entusiastisk över resultatet av förhandlingarna som utrikesministern. Min mer reserverade hållning - att jag inte ropar bingo - återspeglar en skillnad i prioritering mellan våra partier. Viktigast för oss moderater har varit att skapa förutsättningar för EU:s utvidgning till de från kommunismen nyligen befriade länderna i Central och Östeuropa. Tillkomsten av tiotalet nya medlemsländer förutsätter förändringar i EU:s institutioner och beslutsprocesser. Dessutom hade regeringskonferensen i uppdrag att vidareföra viktiga frågor från Maastricht beträffande den gemensamma marknaden, utrikesoch säkerhetspolitiken samt inrikesfrågor och rättsliga frågor. Regeringen har från första början lagt större vikt vid vad som haft karaktären av hjärtefrågor på hemmaplan, t.ex. sysselsättning, jämställdhet, konsumentpolitik m.m. Hur angelägna dessa politikområden än må vara, är de på intet sätt avgörande för Europasamarbetets framtida utveckling. Självfallet är t.ex. frågan om en bättre sysselsättning i Europas länder betydelsefull. Regeringen gör ett stort nummer av att det tillkommit ett särskilt avsnitt om sysselsättningspolitiken i fördraget, att det skall tillsättas en rådgivande sysselsättningskommitté och att det i höst skall hållas ett extra möte med Europeiska rådet i detta ärende. Men arbetslösheten bekämpas inte med ord, och nya kommittéer och konferenser ger inte fler jobb. Sysselsättningspolitik är dessutom en nationell angelägenhet, och alla är ense om att det så skall förbli. EU:s roll blir i huvudsak, liksom tidigare, att medverka till en sysselsättningsfrämjande ekonomisk politik. Ett viktigt inslag är naturligtvis då införandet av den gemensamma valutan, euron. Men det är inte bara beträffande euron som socialdemokraterna har en egendomligt avvisande attityd. För när det gäller de konkreta rekommendationer som EU antagit i sysselsättningsfrämjande syfte och som brukar sammanfattas i de s.k. Essenpunkterna, senast bekräftade vid Amsterdammötet i somras, har regeringen förklarat att den inte avser att fästa avseende vid de grundläggande förslagen om lägre löneskatter samt ökad flexibilitet genom avreglering på arbetsmarknaden. Den nya sysselsättningskommitté som nu är under bildande kan få den betydelsen att Sveriges regering får svårare att smita undan genomförandet av de åtgärder för fler jobb som EU:s medlemsländer samlas kring. Fru talman! Som jag redan nämnt, ser vi moderater lösningen av regeringskonferensens huvuduppgift som en besvikelse. Besluten beträffande viktiga institutionella frågor som röstviktningen i ministerrådet samt kommissionens sammansättning och arbetssätt fick endast provisorisk karaktär. Beredskap finns nu för att ta in endast ett begränsat antal av de länder som söker medlemskap. Frågan kan naturligtvis ställas om det inte hade varit bättre att försöka förhandla saken i botten i somras, eventuellt vid ett extra toppmöte i juli. Nu blev det inte så, och som vi ser det är det därför angeläget att en ny förhandlingsomgång startas, så att antagningen av nya medlemsländer inte behöver fördröjas som en följd av att den institutionella strukturen inte finns på plats. En konsekvens av att endast begränsade resultat uppnåddes i strukturfrågorna vid regeringskonferensen blir att Amsterdamfördraget väl ryms inom den ram för överlåtelse av beslutanderätt som redan godkänts i samband med Sveriges inträde i EU. Den moderata riksdagsgruppen kommer att tillstyrka ratifikation av Amsterdamfördraget, när detta av regeringen föreläggs riksdagen i vår. Men som framgått av vad jag redan sagt slutar inte EU:s utveckling med det nu aktuella fördraget. Blicken måste återigen riktas framåt. Ett löfte har ju givits att medlemsförhandlingar skall inledas sex månader efter konferensens slut. Kommissionen avgav i somras sina rekommendationer inom ramen för vad som kallas Agenda 2000. Detta dokument diskuteras nu inom EU och i medlemsländerna med sikte på ett ställningstagande vid Europeiska rådets möte i december. Enligt den bedömning vi moderater gör bör det vara möjligt att direkt därefter påbörja förhandlingsarbetet med ansökarländer om inträde i unionen. Frågan hur dessa medlemsförhandlingar skall läggas upp har varit föremål för debatt. Vi har i Sverige varit ense om att förorda en gemensam förhandlingsstart. Inte minst från de baltiska ländernas synpunkt har det varit viktigt att ansökarländer skall bedömas efter sina meriter och inte utifrån något slags geo-politiska överväganden. Kommissionen har nu föreslagit att medlemsförhandlingar först skall tas upp med de tre länder som också kommer i fråga för tidigt medlemskap i Nato, dvs. Polen, Ungern och den tjeckiska republiken, men därutöver med - förutom Cypern, som har en särställning - Slovenien och Estland. Övriga ansökarländer har på intet sätt avvisats men har, utifrån en prövning av deras förberedelser, bedömts behöva vidta ytterligare åtgärder för att vara mogna för förhandlingsstart. Vi moderater menar att det i det uppkomna läget finns anledning att stödja kommissionens uppläggning. Skillnaden mot en gemensam förhandlingsstart är inte stor. Valet av tillvägagångssätt kan beskrivas som att man antingen låter alla löpare passera startlinjen men omedelbart därefter för hälften av dem till en särskild fålla vid sidan av, där de först får stärka sin kondition, eller att man i stället låter samma grupp i samma syfte dröja ett tag bakom startlinjen. Det viktiga i båda fallen är ju att ingen utestängs från start, och den som i den senare gruppen sköter sig kan mycket väl hinna i fatt och förbi ett tidigare startande land, som inte genomför sin anpassning lika bra. I stället för att motarbeta kommissionens förslag borde regeringen verka för ett beslut om ett smidigt förfarande för att inleda nya förhandlingar, så att alla ansökarländer, när förutsättningar föreligger, utan dröjsmål kan börja förhandla om medlemskap. Agenda 2000 rör emellertid inte bara uppläggningen av förhandlingar med blivande medlemsländer. Utvidgningen påkallar eller driver på även andra reformer inom EU, som på olika sätt har att göra med kostnaderna för verksamheten. Från en del håll har gjorts gällande att en utvidgning till sämre utvecklade länder i Central och Östeuropa skulle föra med sig hart när oöverstigliga och ohanterliga merkostnader. Det är ett märkligt synsätt med tanke på att en utvidgning innebär att Europas nu mest dynamiska och snabbväxande ekonomier blir en integrerad del av det europeiska samarbetet. Flera studier, däribland en färsk sådan utförd vid Centre for Economic Policy Research i London, tyder på att utvidgningen är till ekonomisk fördel även för dem som utgör den nuvarande medlemskretsen. Dessutom kan kostnaderna för alternativet, att ingen utvidgning kommer till stånd, bli förskräckande höga i form av politisk oro och avbrutna reformprocesser. Att sådana alternativkostnader är svåra att beräkna gör dem inte mindre relevanta. Nya riktlinjer för EU:s budget skall under alla omständigheter antas för tiden efter 1999. I detta sammanhang aktualiseras naturligtvis den gemensamma jordbrukspolitiken. Från svensk synpunkt var det beklagligt att EU inträdet förutsatte en viss återreglering av en jordbrukspolitik som redan i politisk enighet hade nått en god bit på liberaliseringens väg. Nu kommer en förändring i rätt riktning ändå att drivas fram - mindre som en konsekvens av utvidgningen och mer till följd av åtaganden i WTO-sammanhang. Vi moderater stöder regeringens arbete för att driva på marknadsanpassningen av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU. EU:s näst största utgiftspost efter jordbrukspolitiken avser dess struktur och regionalfonder. Huvudsyftet med detta stöd har varit att hjälpa förhållandevis nyinvalda länder i Sydeuropa samt Irland att nå en ekonomisk mognad som kunde kvalificera för deltagande i valutaunionen. När nu flertalet av dessa länder verkar vara klara för inträde i eurogemenskapen, finns det anledning att koncentrera det strukturella och regionala stödet till de blivande medlemsländerna i Central och Östeuropa. Från svensk synpunkt förefaller det meningslöst att vi skall betala en betydande avgift till EU som sedan delvis kommer tillbaka i form av bidrag försedda med villkor som vi inte själva förfogar över. Sverige bör därför i de kommande förhandlingarna sträva efter att vårt land endast skall behöva betala ett nettobelopp, som då i huvudsak avser bidragsgivning till nya medlemsländer. Det är en rimlig strävan att EU:s utgiftsbudget, trots de merkostnader utvidgningen för med sig, åtminstone inte skall behöva föranleda en höjning av det nuvarande avgiftsuttaget. Från den svenska regeringens sida har det framställts krav på att man som stor nettobidragsgivare till EU skall få rabatt på den nuvarande avgiften, även om det har formulerats om till korrigeringsmekanism. Det kan förefalla egendomligt att Sverige, som tillhör den fattigare hälften av EU:s nuvarande medlemsländer, trots detta får bidra så mycket mer till den gemensamma kassan än vad vi får ut av den. Men orsaken är naturligtvis att tyngdpunkten på utgiftssidan för närvarande ligger på just jordbrukspolitik och regionala stödåtgärder. En bättre tingens ordning bör rimligen kunna uppnås genom att denna utgiftsfördelning ändras och grunder för avgiftsberäkningen ses över. Men att satsa på en särskild rabatt för Sverige förutsätter att Lena Hjelm Wallén har samma tyngd i handväskan som Margaret Thatcher, när hon utverkade en sådan för brittisk del, och med all respekt tror jag knappast att det skulle kunna vara fallet. Fru talman! Det fortsatta reformarbete inom EU som inletts med framläggandet av Agenda 2000 är av stor betydelse för samarbetets utveckling och för Sveriges ställning i medlemskretsen. Regeringen har inlett ett beredningsarbete på vissa områden, t.ex. den gemensamma jordbrukspolitiken. Jag anser att det är viktigt att riksdagen och oppositionspartierna blir delaktiga i detta förberedelsearbete, inte minst avseende de riktlinjer för EU:s budget som skall gälla inför 2000-talet.

Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att vi nu diskuterar resultatet av en förhandling som mycket starkt har präglat hela den tid som Sverige har varit medlem i EU. Redan under premiäråret 1995 inledde den s.k. reflexionsgruppen sitt arbete med att identifiera agendan för regeringskonferensen. De faktiska förhandlingarna startade i mars 1996 under italienskt ordförandeskap. Stafettpinnen hann passera också Irland innan det holländska ordförandeskapet kunde landa själva förhandlingsdelen natten mellan den 17 Det är viktigt att konstatera att vi här i riksdagen har haft goda möjligheter att följa processen och regeringskonferensens olika turer. Jag vill också hävda att denna regeringskonferens har präglats av öppenhet. Den parlamentariska EU 96-kommittén hade två viktiga uppgifter. För det första skulle den bland allmänheten och inom föreningsliv och folkrörelser öka kunskapen om och intresset för EU:s regeringskonferens, bl.a. genom projektstöd och konferenser. För det andra skulle den utgöra en plattform för en ökad samsyn mellan partierna i centrala frågor och för att klara ut majoritetsläget inför riksdagens beslut om svenska positioner. Vi har vid flera tillfällen diskuterat förhandlingarna här i kammaren. EU-nämnden har kontinuerligt konsulterats och hållits väl informerad. Från Centerpartiets sida lade vi fram våra positioner i en partimotion inför riksdagens behandling av svenska ingångsvärden i förhandlingarna. Det finns därför en god grund att stå på när resultatet av regeringskonferensen och Amsterdamfördraget nu skall värderas. Från Centerpartiets sida har vi vinnlagt oss om att finna breda nationella kompromisser som gjort den svenska förhandlingspositionen stark. Vi har drivit på regeringen så att miljöfrågorna lyftes fram som ett prioriterat svenskt område under förhandlingarna. Centerpartiet har därmed konstruktivt medverkat till att stärka EU:s miljödimension, precis som vi utlovade inför folkomröstningen om EU-medlemskapet. Regeringen bör ha en eloge för det sätt på vilket den har strävat efter att involvera riksdagen i förhandlingsprocessen. Miljöpartiet har begärt och vi andra har accepterat att hålla dagens debatt om Amsterdamfördraget. Det kan finnas skäl att vi redan nu debatterar fördragets olika delar. Kanske inspirerar dagens debatt ytterligare några medborgare att skaffa sig mer information om både EU och Amsterdamfördraget. Det är viktigt att fler blir nyfikna på EU, för att travestera utrikesministerns uppmaning. Men som grund för riksdagens ställningstagande kommer vi under våren 1998 att ta ställning till om Sverige skall godkänna eller avvisa fördraget. Vi i Centerpartiet kommer att inleda ett stort samråd i hela centerrörelsen om Europapolitiken och EU efter Amsterdamfördraget, eftersom det finns många myter om det nya fördraget som måste granskas och avslöjas. Och det som jag nu säger här skall ses i ljuset av denna process. Fru talman! Sakfrågorna fick en framskjuten position under regeringskonferensen. Det var en framgång för Sverige. På viktiga sakområden såsom miljö, öppenhet, jämställdhet, konsumentfrågor, folkhälsa, handikapp och sysselsättning läggs en ny och stabilare grund för ett EU-samarbete som kan komma att upplevas som mer angeläget och viktigt för medborgarna. Nu gäller det att i praktisk politik genomföra vad Amsterdamfördraget skapat förutsättningar för. Genom att flytta Schengensamarbetet in i EU och varsamt men ändå reellt stärka samarbetet mot organiserad internationell brottslighet har EU flyttat fram positionerna på områden som känns viktiga för många medborgare. Låt mig lyfta fram några av de områden där jag menar att det fördragsmässiga stödet för en framåtsyftande politik kan förbättras. Begreppet hållbar utveckling blir ett övergripande mål för hela EU-samarbetet. En generalklausul införs som innebär att miljöskydd och hållbar utveckling skall prägla alla politikområden. Kommissionen lovar att genomföra miljökonsekvensstudier innan den lägger fram förslag som kan få betydande inverkan på miljön. Miljögarantin, som i det nya fördraget kommer att vara artikel 95, stärks så att det framgår att varje land kan gå före och införa strängare miljöregler på den inre marknaden. Och Europaparlamentet får ett större inflytande på miljöområdet. Centerpartiet har krävt att en hållbar utveckling införs som övergripande mål för EU. Så blir nu fallet, och det är inte kosmetika. EU:s allmänna mål spelar en viktig roll också i det dagliga arbetet inom unionens institutioner. Det förekommer kritik mot att miljögarantin innebär krav på vetenskapliga belägg och dessutom att strängare regler inte får innebära förtäckta handelshinder, godtycklig diskriminering eller ett hinder för den inre marknadens funktion. Jag delar inte denna kritik. Självklart måste det finnas belägg för att införa avvikande och strängare regler. Självklart får sådana regler inte utgöra förtäckta handelshinder eller godtyckligt diskriminera eller på ett otillbörligt sätt syfta till att underminera själva funktionen av en inre marknad. Varje sådant agerande skulle förringa värdet av ett seriöst miljöarbete. Vi i Centerpartiet menar att Amsterdamfördraget innebär tydliga förbättringar på miljöområdet och att detta framgångsrika arbete också skall omsättas i den konkreta verksamheten. Centerpartiet har inte tillhört de partier som har kritiserat regeringens ambition att införa ett nytt avsnitt om sysselsättningspolitik. Vi menar att samordnade sysselsättningsstrategier kan bli viktiga instrument, likaså möjligheten att komplettera nationella åtgärder med insatser på EU-nivå. Det intressanta är det politiska innehållet i de strategier som förespråkas. På den punkten är det inte lika säkert att vi är överens med regeringen i alla frågor. Men sysselsättningspolitiken är fortsatt nationell. EU tar inte ansvaret för denna utan fungerar som en kompletterande kraft. Jämställdhet blir ett övergripande mål för unionens politik, principen om lika lön för likvärdigt arbete ges en starkare skrivning, och varje medlemsstat kan behålla eller införa regler om positiv särbehandling av det underrepresenterade könet. Det är bra. Också på öppenhetens område tar EU små steg i rätt riktning. En ny artikel om insyn införs i fördraget. Den gör offentligheten till en grundprincip. EU parlamentet och EU:s ministerråd skall på denna grund gemensamt fastställa arbetsordningar för parlamentet, rådet och kommissionen. Här gäller det att bevaka så att dessa beslut inte urholkar den nyss vunna principen om offentlighet. Konsumentskyddet får en starkare ställning. Särskilt betonas skyddet av konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen samt konsumenternas rätt till upplysning, utbildning och möjligheter att organisera sig för att skydda sina intressen. På alla politikområden inom EU skall konsumentskyddskrav beaktas. Folkhälsofrågor förblir ett nationellt ansvar. EU skall däremot komplettera medlemsstaternas insatser. Minimiregler för kvalitet och säkerhet i fråga om organ och blod för donation skall fastställas. Åtgärderna får inte inbegripa någon harmonisering av medlemsländernas lagar. I ett särskilt protokoll enas alla medlemsländer om att fullt ut ta hänsyn till djurens välbefinnande i frågor som rör jordbruk, transporter, inre marknad och forskning. En summering av de förändringar som jag nyss har gått igenom visar att de nordiska ländernas linje fick stort genomslag. De nordiska länderna betraktas, inte minst i andra EU-länder, som de sanna vinnarna vid EU:s toppmöte. Men när - om inte inom ramen för en regeringskonferens - bör man flytta fram positionerna på områden som känns viktiga för medborgarna - som känns viktiga för kvinnor, för konsumenter och för arbetslösa? Fru talman! Centerpartiet vill också att den fria rörligheten för personer förverkligas; detta genom Schengensamarbetet. Vi har också tyckt att det fristående Schengensamarbetet bör infogas i EU med bevarande av den nordiska passfriheten. Fördraget möjliggör detta. Jag vill uppmana utrikesministern att sörja för att Norge och Island, i enlighet med fördraget, får goda villkor för sitt deltagande i denna del av samarbetet. Centerpartiet beslöt vid stämman 1997 att flyktingfrågorna bör behandlas som en gemensam europeisk angelägenhet. På detta område överensstämmer Amsterdamfördraget med önskemålen på Centerpartiets stämma. Förutsättningarna för en generös flyktingpolitik ökar om alla länder ställer upp och delar bördorna. Protokollet om asyl för medborgare i EU:s medlemsstater är ett exempel på en dålig kompromiss som i onödan väcker ilska och irritation. Den nya artikeln snävar in möjligheterna att ge asyl för medborgare från en annan medlemsstat. Såvitt jag förstår var det ett spanskt krav med tydlig adressat Belgien. Å ena sidan stadgas att artikeln inte upphäver skyldigheterna visavi Genèvekonventionen. Å andra sidan ställer artikeln stränga krav på när en asylansökan får behandlas. Belgien har förklarat att man avser att göra en individuell prövning av varje asylansökan från en medborgare i en annan medlemsstat. Jag utgår från att Sverige - med stöd av Genèvekonventionen - gör likadant. Det vore bra om utrikesministern redan i dag, här och nu, deklarerade att så blir fallet, för annars kommer denna fråga att bli en följetong framöver. Fru talman! EU blir ingen försvarsunion genom fördraget. De som ivrat för en fullständig sammansmältning av EU och Västeuropeiska unionen högg i sten. Det är egentligen inte så konstigt, eftersom fyra länder är militärt alliansfria. Dessutom står Natomedlemmen Danmark utanför Västeuropeiska unionen, och Storbritannien värnar starkt om den atlantiska länken. Det är tillfredsställande att regeringskonferensen kunde finna en formel för samarbete mellan EU och Västeuropeiska unionen som innebär samarbete vid fredsfrämjande insatser utan att organisationerna slås samman och där militärt alliansfria länder och Natoländer kan samarbeta med respekt för ländernas olika säkerhetspolitiska vägval. EU:s andra pelare, den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, kommer också i framtiden att vara ett område där EU:s medlemsländer bedriver ett rent mellanstatligt samarbete. Jag tycker att kompromissen om vetorätten inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken är välbalanserad, om än snårig. Vetorätten kvarstår oförändrad i alla militära eller försvarsmässiga frågor. Gemensamma strategier antas med enhällighet. Inom ramen för dessa strategier kan dessutom varje medlemsland i enskilda sakfrågor, med hänvisning till "viktiga och uttalade skäl som rör nationell politik", förhindra att beslut fattas. Vetorätten behålls således inom EU:s andra pelare, den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Vi i Centerpartiet tycker att det är bra att antalet beslutsprocedurer minskas i Europaparlamentet. En sådan förändring leder med nödvändighet till att parlamentet på några områden stärker sin ställning. Men detta sker, med något undantag, enbart inom den del som brukar benämnas första pelaren, den överstatliga delen av samarbetet. Det sker på områden där Centerpartiet har föreslagit ett förstärkt beslutsfattande inom EU, såsom på miljöområdet samt på socialpolitikens, den sociala trygghetens och jämställdhetens område. I övrigt gäller det bl.a. öppenheten inom EU:s organ, motverkande av bedrägerier, samarbete mellan tullmyndigheter - dock utan att det berör nationell lagstiftning - det gemensamma biståndet och transportfrågorna. Det förefaller fullt rimligt att Europaparlamentet på dessa områden delar beslutsfattandet med regeringarna. Fru talman! Centerpartiet är ett parti med vana av konstruktivt ansvarstagande och med en insikt om att kompromisser är nödvändiga. Vi känner igen en rimlig kompromiss när vi ser den! Det är på detta sätt Amsterdamfördraget måste betraktas. 15 regeringar måste enas om något som man bedömer att alla 15 parlamenten också kan acceptera. Vi kan inte kritisera Sveriges förhandlare för att inte ha lyft centerförslag som avslagits redan i riksdagen. Ett sådant exempel är vårt förslag om att införa en utträdesparagraf i EU:s fördrag, vilket en klar majoritet i riksdagen röstade ned och ingen annan regering lyfte. Därmed föll denna fråga. Jag vill avslutningsvis erinra om att regeringsförhandlingarna inte startade från noll. En bedömning av resultatet måste utgå från de förutsättningar som gäller - nämligen de befintliga fördragen, framför allt Innebär Amsterdamfördraget en förbättring, en försämring eller ingen förändring alls jämfört med tidigare? Tendensen är viktig. Min bedömning är att det handlar om följande: flera viktiga steg i rätt riktning, på några områden på stället marsch samt inga stora bakslag. Ett klart hyfsat facit av en tuff förhandling!
Fru talman! Vi i Folkpartiet är, som många vet, mycket positiva till att Sverige är med i Europeiska unionen och till att vi som medlemmar påverkar Europas framtid. Vi menar att den centrala tanken är hur fred, frihet, demokrati och säkerhet kan garanteras för alla Europas invånare. Medlemskapet i EU ger oss större möjligheter att medverka till detta. Medlemskapet ger, enligt vår mening, också större möjligheter att lösa problem i Sverige och att skapa en bättre framtid för hushållen här hemma. Det innebär inte att vi tror att EU skall lösa Sveriges problem. Dessa måste vi själva klara av, men medlemskapet ger oss bättre förutsättningar. Det innebär inte heller att vi okritiskt gillar allting som beslutas i EU-sammanhang. Där finns det förvisso mycket som vi skulle vilja se var annorlunda. Det gäller också Amsterdamfördraget, ämnet för dagens debatt. I det stora hela bedömer vi att fördraget för Europas utveckling framåt, men det är en besvikelse att det går så långsamt och trögt. Regeringskonferensen hade tre huvuduppgifter: att se över maktfördelningen, dvs. förbereda för fler medlemmar genom östutvidgningen, att göra beslutsfattandet mer effektivt och att föra EU närmare medborgarna, dvs. skapa ett medborgarnas Europa i stället för ett institutionernas Europa. Det centrala är enligt min uppfattning att EU verkligen effektivt visar att samarbetet kan användas för att lösa några av de problem Europas medborgarna möter i sin vardag. Fred och demokrati i ett enat Europa är i den meningen helt centralt. För om vi inte lyckas lösa detta kan vi tvista hur mycket som helst om skatter, arbetsrätt och vad det kan vara, och framtiden skulle ändå bli sämre. Det här med fred och demokrati upplevs inte alltid i Sverige som riktigt aktuellt eller viktigt, förmodligen därför att få lyckligtvis har erfarenhet av riktiga hot. Men när man väl börjar tänka efter tror jag alla inser att de flesta frågor bleknar vid en allvarlig utrikespolitisk kris. Därför är östutvidgningen och arbetet för att säkerställa fred och demokrati i ett enat Europa den allra viktigaste uppgiften för EU enligt Folkpartiet. Regeringskonferensen lyckades inte lösa denna sin huvuduppgift, nämligen bestämma hur de egna beslutsreglerna och de egna institutionerna skall förändras för att skapa en effektiv och handlingskraftig union när många fler medlemmar skall tas in. Resultatet blev en halvmesyr, att beslutsreglerna skall ses över igen när EU får fler än 20 medlemmar. Det är en besvikelse. Utrikesministern sade att tidningsrapporteringen var bingo för Sverige. Jag undrar vilka tidningar utrikesministern har läst, för det stämmer inte riktigt med min upplevelse av rapporteringen här. Följden av att man har misslyckats med huvuduppgiften är att kommissionen har föreslagit att utvidgningsförhandlingarna startas med bara fem länder samt Cypern som har ett gammalt löfte. Det är en stor framgång att ett baltiskt land - Estland - har kommit med i kommissionens förslag till en första förhandlingsomgång, men Folkpartiet anser att det är mycket viktigt med en gemensam förhandlingsstart för alla ansökarländer, utom Slovakien. Det innebär naturligtvis inte att alla länder måste bli medlemmar samtidigt, eftersom förhandlingarna kan och kommer att ske i olika takt och med olika långa övergångstider och liknande. Men vi anser att det är en väldigt viktig sporre för länderna att skynda på och befästa sin egen politiska, demokratiska och ekonomiska utveckling. Det bör t.ex. vara möjligt för ett land som utvecklas snabbare att förhandla klart tidigare trots en kanske något svagare utgångsposition. Det borde vara fullt möjligt att genomföra en formellt gemensam förhandlingsstart med vissa länder i praktiken på något som kan kallas för sparlåga. Att redan från början utesluta Lettland och Litauen, som Moderata samlingspartiets ledare numera förordar, anser jag vara mycket olyckligt gentemot Baltikum. Jag måste fråga Lars Tobisson: Hur kan ni försvara detta ställningstagande? Vad säger ni när nu träffar letter och litauer? Jag skall erkänna att jag tyckte mig uppleva en viss reträtt i Lars Tobissons anförande, och det vore i så fall välkommet. Fru talman! Några av resultaten från regeringskonferensen är för visso positiva. Det gäller den ökade öppenheten i beslutsfattande och redovisning av beslut, det gäller en del sociala frågor, polissamarbete och utrikespolitiken. Amsterdamfördraget innebär t.ex. att EU får ökade möjligheter att engagera sig i humanitära uppgifter, i fredsbevarande uppgifter, i operativa insatser i samband med krishantering och fredsfrämjande. På EU-språk är detta sådant som kallas för Petersbergsuppgifter. Jag måste dock erkänna en viss besvikelse även i diskussionen om insatserna för bekämpningen av den gränsöverskridande brottsligheten. Vi vet alla att bovarna i dag är internationella, bovarna samarbetar över gränserna. För att effektivt kunna bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten borde enligt Folkpartiets uppfattning även polissamarbetet blir mera gränsöverskridande. Vi ser hellre danska poliser än danska bovar i Sverige. Jag tror att det är en allmän uppfattning. Vi anser dock inte att det hittillsvarande mellanstatliga polissamarbetet är tillräcklig effektivt. Fru talman! Den svenska regeringen har hävdat att införandet av ett sysselsättningskapitel i Amsterdamfördraget är en stor framgång. Jag menar att det är ett uttryck för ett otrevligt dubbelspel. Först och främst ger paragrafer inga nya jobb. Däremot kan paragrafer ge ett intryck av att det är EU som skall lösa sysselsättningsproblemet, trots att det mycket tydligt står att ansvaret för genomförandet är medlemsländernas. Om regeringen fortsätter att ge intryck av att EU nu tar krafttag mot arbetslösheten riskerar det - när effekterna tyvärr uteblir - att skapa besvikelse och befästa en negativ folkopinion till EU. Det andra inslaget i regeringens dubbelspel är att man i Amsterdam, i fördragstexten, har godkänt åtgärder som man hemma i Sverige motarbetar. Jag tänker t.ex. på lägre skatt på arbete och åtgärder för att skapa en mer flexibel arbetsmarknad. Det nya sysselsättningsavsnittet innehåller mycket tydliga förord för just sådana åtgärder. Men när sådana förslag läggs fram här hemma av t.ex. Folkpartiet säger regeringen nej. Jag vill fråga utrikesministern om hon tror att sådant dubbelspel är bra. Vad är det för fel på att driva samma linje i Bryssel som i Stockholm? Jag måste också erkänna en besvikelse över att regeringen inte drivit frågan om en europeisk koldioxidskatt. Det är naturligtvis inte säkert att det skulle ha gått att nå framgång, men gränsöverskridande miljöproblem tillhör de områden där EU skulle kunna vara ett mycket effektivt instrument. Regeringen har till Folkpartiets besvikelse valt att inte ens försöka. Jag beklagar verkligen det. I en regeringskonferens måste varje regering ha väldigt klart för sig vilka frågor man skall driva hårt och vilka man kanske för närvarande tvingas avstå från att driva. Vad är viktigt och vad är något mindre viktigt? Jag tror att den svenska regeringen inte riktigt har gjort detta klart för sig. Jag menar att det skulle vara en fördel om regeringen, precis som vi liberaler har gjort i EU-sammanhang, bestämde sig för några principer för vilken sorts frågor man skall driva för avgörande i EU-samarbetet, för beslut på EU-nivå och vad EU inte skall lägga sig i. Vi kallar det för kompetenskatalog - ett krångligt och svårbegripligt ord, om ni kan hitta på något bättre, så gärna det. Med hjälp av en sådan princip kan man faktiskt tillämpa den närhetsprincip som inte alltid är så lätt annars att förklara, nämligen att lägga beslutsmakten på rätt ställe. Ett problem som är gränsöverskridande och viktigt bör EU ha kompetens att besluta om. Om problemet är gränsöverskridande men ganska oviktigt kan man tills vidare lägga det åt sidan. Om problemet är viktigt men inte gränsöverskridande bör man bestämma sig för att EU där skall hålla fingrarna borta. Då bör beslutet tas i nationen, i Sveriges riksdag, i regionen eller rent av hemma vid köksbordet utan politisk medverkan alls. Regeringen landar alltför ofta på att allt som vi svenskar tycker är viktigt måste vara lika för hela Europa och beslutas på EU-nivå. Ta en sådan sak som föräldraförsäkringen. Jag tycker det är mycket viktigt, och jag är säker på att utrikesministern tycker att det är mycket viktigt. Men frågan är inte gränsöverskridande, och därför bör beslutet enligt min mening enligt närhetsprincipen fattas i de olika medlemsländerna. Jag vill inte att andra länder kommer och dikterar för oss i Sverige olika saker som berör problem som inte gränsöverskridande. Då måste vi också inse att andra länder kanske inte vill ha samma lösningar som vi. Fru talman! Till sist: Regeringens agerande i EMU-frågan är det mest sorgliga kapitlet av alla. Detta är ledarskapets lågvattenmärke i Sverige. Att säga nej till deltagande med motiveringen att SIFO siffrorna är negativa utan att göra minsta lilla ansträngning för att påverka dessa siffror är så dåligt ledarskap att man nästan skäms för att vara svensk. När sedan statsministern i intervjuer åberopar helt andra invändningar, som risk för gemensam finanspolitik, utan att heller då göra minsta ansträngning för att bemöta en felaktig argumentation blir det inte bara uselt ledarskap utan också dubbelspel. Dubbelspel blir inte bättre av att det sker på hög nivå. Jag vill avsluta med att fråga utrikesministern: Hur förklarar hon för sina europeiska kolleger att Sverige är så passivt och inte ens vill försöka påverka opinionen i detta för Europas enande så centrala projekt? Hur förklarar - försvarar kanske - hon att den svenska regeringen ger ett budskap hemma och ett annat i Bryssel? Och hur vill hon förklara för svenska folket att hon ger upp svenskt inflytande över östutvidgningen, över brottsbekämpningen, över miljöpolitiken bara därför att regeringen av feghet inte vågar ta ställning i EMU-frågan?

Fru talman! Det sista som Anne Wibble sade var intressant. Hon talade om det dubbelspel som finns, vad som å ena sidan sägs på den nationella arenan och vad som å andra sidan sägs på den internationella arenan. Hela EU-problematiken är ett bra exempel på hur detta låter sig göras, dels därför att man inte behöver ta ansvar för de beslut som fattas bakom låsta dörrar, dels därför att man alltid vid presskonferenser kan säga: Vi vann. Vi fick igenom våra krav. Om man lyssnar på ett antal presskonferenser efter sammanträden eller fördragsundertecknanden som olika representanter från olika länder håller förvånas man över att alla har vunnit. Det är ingen som har fått stryka på foten, utan alla har inhöstat stora segrar. Man kan fråga sig om de har varit på samma ställe, men det har de ju antagligen. Detta dubbelspel är väl ingenting nytt i det här sammanhanget. Lena Hjelm-Wallén ställde ett antal frågor i redogörelsen. Debattekniken att utmåla oss som motsätter oss saker och ting som allmänt gnälliga är litet trist, tycker jag. Lena Hjelm-Wallén frågar: Varför vill ni säga nej till förbättringar av EU? Det är klart att vi inte säger nej till förbättringar, men vi säger nej till försämringar. Det man måste göra är att man måste föra en saklig diskussion om huruvida det är fråga om förbättringar eller försämringar. På de områden som utrikesministern tar upp - sysselsättningen, miljöområdet, öppenheten och jämställdheten - är det inte alls så självklart att detta går att beskriva i termer av förbättringar, om man granskar fördraget noggrant och går till bl.a. traktatstexterna. Jag vill ta upp några exempel. Det första gäller sysselsättningen som väl är den fråga som engagerar oss mest och som engagerar flest medborgare i den europeiska unionen. Den är central för att vi skall komma till rätta med en väldigt massa problem. Det sägs här att införandet av sysselsättningen i traktaten innebär att man har flyttat fram positionerna och att det nu verkligen skall bli någonting av. Det sägs också vara en stor framgång. I artikel 125 - som det heter enligt det nya fördraget, tidigare hette artikeln 109 n - står det: Gemenskapen skall arbeta för att utveckla en samordnad sysselsättningsstrategi och särskilt för att främja en kvalificerad, utbildad och anpassningsbar arbetskraft och en arbetsmarknad som är mottaglig för ekonomiska förändringar. Detta skall utvecklas i syfte att uppnå de mål som finns i en annan artikel, artikel 2, där det står: Uppgiften är att upprätta en gemensam marknad och en ekonomisk och monetär union och genom att fullfölja en gemensam politik. Enligt artiklarna 3 och 4 skall man uppnå en bra ekonomisk politik och förhoppningsvis en god sysselsättning.

Detta är målet för denna sysselsättningsparagraf. Målet är alltså inte att få ned arbetslösheten, utan målet är att utveckla den ekonomiska och monetära unionen som har som målsättning att verka för en ekonomisk politik som har som mål att upprätta prisstabilitet. Man måste ta detta i flera steg om man skall förstå den reella innebörden av dessa traktat och paragrafer. Det går inte bara att läsa på en sida. Man får gå till flera sidor, och man måste rota i texterna. Det är ett stort jobb och ett stort upplysningsarbete, där regeringen har ett stort ansvar som den dessutom inte tar, men det skall jag återkomma till senare. Målet är alltså inte att få ned arbetslösheten, utan målet är att utveckla EMU med alla dess mekanismer som skall leda till prisstabilitet. Vi vet ju att detta gör man genom att försvaga fackföreningarnas inflytande och genom att införa s.k. flexibla arbetssrättsregler osv. Det handlar om avreglering rakt upp och ned, och det har man också gjort inom EU under de här åren. Det är detta som har resulterat i de astronomiska arbetslöshetssiffrorna på ca 18-20 miljoner arbetslösa människor. I Sverige ligger vi inte heller så dåligt till när det gäller arbetslösheten. Eller rättare sagt: Vi gör ju det. Läget är fruktansvärt och katastrofalt. Det är just denna ekonomiska politik som leder till just detta resultat. Det talas också om att miljön nu äntligen har fått en framträdande roll och om att miljögarantin har stärkts osv. Visst, det har kommit skrivningar om att hållbar utveckling skall vara vägledande etc. Det är jättebra att dessa texter åtminstone finns på plats, men om man tittar på vad som står i paragraferna är detta inte en miljögaranti, utan det är en möjlighet för enskilda länder att i vissa specifika fall söka dispens från de regler som gäller i vanliga fall. Detta kan man göra om man kan påvisa att ett visst ämne - kanske ett kemiskt ämne, som ju är aktuellt i dagarna - är farligt. Men det skall vara farligt för den egna befolkningen. Då kan man få dispens om man vill avvika från de regler som gäller i de andra länderna. Det skall dessutom finnas en nationell bärighet i undantaget. Man skall också vetenskapligt kunna bevisa att det är på detta vis. Det leder till att katastrofen, faran eller olyckan måste ha inträffat. Annars kan man rimligen inte bevisa det vetenskapligt. Det innebär att det är en omvänd bevisbörda som gäller mot det som vi är vana vid och det innebär att allt prat om miljöfrågor, försiktighetsprinciper o.d. är som bortblåst. Sedan tillkommer precis som vanligt att det kan aldrig medges några dispenser om det skulle innebära att de på något vis stör varornas fria rörlighet eller den allmänna konkurrensen och den fria marknadens principer. Den miljögaranti som har funnits i Maastrichtfördraget har ju - och det vet säkert också Lena Hjelm Wallén - tillämpats väldigt sparsamt. Den nya garantin kommer väl att tillämpas ännu mera sparsamt. Att leva upp till de motiv och kriterier som krävs för att man skall få dispens lär inte vara lätt för någon. Så till frågan om öppenheten. Där säger också regeringen och andra anhängare av denna traktat att man har haft stora framgångar. Det låter ungefär som att den offentlighetsprincip som vi har i Sverige nu kommer att införas i hela EU. Ja, det undrar jag verkligen. Och framför allt: Det finns ännu inte ett enda konkret exempel att peka på, Lena Hjelm-Wallén. Det finns en text som säger att öppenhet kanske inte är så dumt, men det finns naturligtvis ingenting infört eftersom det inte är någonting beslutat. Så om detta vet vi ingenting än så länge. Det vi vet med ganska stor bestämdhet efter alla diskussioner och reaktioner är att den rättighet som vi har i Sverige och som benämns meddelarfrihet lär inte komma in i denna traktat. Och vi vet att den öppenhet som möjligen i framtiden realiseras och blir verklighet i EU kommer att ligga långt ifrån den offentlighetsprincip som vi har i Sverige med öppna diarieföringar och liknande. Så det är inte sant att man har tagit stora kliv och att det redan är på gång. Sedan har vi frågan om jämställdhet. Det är den enda fråga där jag tror att vi är överens om att har det gjorts ett framsteg. Här har det införts regler som innebär att det är möjligt att ha en positiv särbehandling, precis så som vi redan har i Sverige. Det är bra att den uppfattningen och det mer civiliserade synsättet sprider sig också till andra länder. Jag hoppas att vi skall fortsätta att arbeta för en utveckling på det här området. Men sammantaget är det inte så mycket bevänt med dessa storstilade framgångar. Därför, Lena Hjelm-Wallén, är vi kritiska. Det finns också många diskussioner om att det nu skall bli medborgarnas EU. Men jag tror inte att det finns en enda rad i det här nya traktatet som visar på att man förstärker medborgarnas inflytande i termer av att vi flyttar besluten närmare medborgarna och möjliggör en större delaktighet, dvs. att vi förstärker de nationella parlamentens inflytande. Detta sker icke. Det som sker är att man förstärker överstatligheten. Man förstärker kommissionens roll och EU parlamentets roll. Det blir alltså en ökad överstatlighet på en mängd områden. Det gäller EU-parlamentet som får utökad medbeslutanderätt på 23 nya områden som t.ex. folkhälsa, statistik, yrkesutbildning, forskning, u-landsbistånd osv. Överstatligheten förstärks också genom att kommissionen och domstolen vidgar sina maktsfärer. Majoritetsbeslut i EU:s lagstiftande organ, ministerrådet, ökar. Allt detta ökande inflytande på andra håll innebär ett minskat inflytande i denna församling dit det svenska folket kan välja sina företrädare, ha insyn och kontroll och avsätta oss som inte gör det som vi säger att vi skall göra. Det är ju detta som demokrati innebär: Folket, det är vi. Så detta är inte något medborgarnas Europa eller medborgarnas EU, hur man än försöker få det att framstå som det. Jag tycker att detta behandlas med större respekt i andra länder. Det läggs ned mer energi på att faktiskt få en delaktighet i diskussionen och i beslutsprocessen. Då tänker jag på Danmark, som ju kommer att ha en folkomröstning om Amsterdamfördraget för att de, i likhet med oss i Vänsterpartiet, anser att det här är stora förändringar. Det finns en del förändringar som är bra, och de är ganska små. Men det finns stora förändringar som inskränker beslutanderätten i de nationella parlamenten. Det finns stora förändringar på områden som jag har inte har hunnit gå in på här. Det handlar om försvars-, utrikes och säkerhetspolitiken. Visserligen blev det inte de långa stegen som Lena Hjelm-Wallén pratade om, det blev inte en gemensam försvars och utrikespolitik genast, men det ligger inte långt borta. Det framgår med all önskvärd tydlighet i dessa fördragsskrivningar. För första gången sägs det klart ut att EU skall ha en gemensam utrikes och försvarspolitik. Det är inte en fråga om VEU, dvs. den militära delen i EU, skall inkorporeras eller inte, utan det är mera en fråga om när. Det handlar om tidpunkten. Det blir väl vid nästa fördragsändring. Väldigt många är överens om att det ser ut på det sättet. Vapenexporten och samarbetet inom EU:s medlemsländer skall utvecklas osv. En fråga som utrikesministern märkligt nog inte har tagit upp alls är Schengenavtalets införlivande i Amsterdamfördraget. Det är ju en mycket stor fråga. Den ställer dessutom frågan om den nordiska passunionen på sin spets. Där blir utgången av folkomröstningen i Danmark avgörande. Säger Danmark nej till Amsterdamfördraget, säger man också nej till införlivningen av Schengen i Amsterdamfördraget. Skulle då Norge och Sverige säga ja, har vi alltså gränser i förhållande till Danmark, vad jag förstår. Och vi skulle väl inte vara lyckliga över att det är vi i Sverige som spräcker den nordiska passunionen. Den innebär ju att vi får resa fritt men att det finns gränskontroller. Schengen däremot innebär att det är förbjudet med gränskontroller. Dessutom har detta en mycket stor inverkan på flyktingpolitiken, asylpolitiken och asylrätten. Jag tror att Lena Hjelm-Wallén vet detta. Därför är det mycket konstigt att hon inte alls tar upp det. Jag tror att utrikesministern mycket väl känner till den massiva kritik som har kommit från flyktingorganisationer och UNHCR och de uttalanden som har gjorts om att Schengenavtalet och dessa skrivningar innebär ett brott mot Genèvekonventionen. Det måste utrikesministern faktiskt ta upp och bemöta och tala om varför Sverige inte har begärt undantag, precis som Belgien har gjort. Det finns många frågor. Framför allt är kanske den stora frågan hur många som över huvud taget vet vad det här betyder. Hur många är det som lyssnar på det här i dag och som vet vad vi pratar om? Jag lät göra en liten privat opinionsundersökning utanför riksdagen i går med hjälp av mina medarbetare. Av 100 slumpvis utvalda personer mellan klockan ett och fyra på eftermiddagen kunde tolv säga att de visste någonting om vad Amsterdamfördraget var. De visste att det hade någonting med EU att göra. De associerade ordet fördrag med EU. Kunskapen var inte större än så. Jag tror att kunskapen inte är större än så på väldigt många håll. Där har regeringen ett jätteansvar inför det beslut som vi skall fatta här i riksdagen i vår. Där har regeringen ett stort ansvar att gå ut och göra någonting åt de felaktigheter som står i den här broschyren. Jag begriper inte varför inte Utrikesdepartementet kan lära sig av sina misstag. Ta in synpunkter också ifrån oliktänkande, om ni skall kunna prestera någonting som kan liknas vid fakta i stället för en skönmålning av regeringens egen uppfattning! Det står i det beslut som vi har fattat i riksdagen, där vi har beviljat Utrikesdepartementet pengar för att göra detta, att det skall vara en saklig och bred information. Det är inte detta. Det är rena felaktigheter som jag inte hinner att gå in på nu. Bengt Hurtig har för Vänsterpartiets räkning gjort en anmälan till konstitutionsutskottet. Men det är väldigt synd att ni själva ser till att minska det folkliga förtroendet för ert arbete. Jag tycker att det är viktigare än så.

Fru talman! När vi i Miljöpartiet begärde en aktuell riksdagsdebatt med tanke på att utrikesministern skulle åka ned och skriva under Amsterdamfördraget, EU:s nya grundlag, fick vi inte det. Vi fick vänta en tid, men nu får vi i alla fall till slut en debatt. Vi får tacka för att ni ställer upp och debatterar viktiga frågor. Amsterdamfördraget innehåller hundratals stora och små förändringar. Kännetecknande är kanske ändå att alla går i samma riktning, nämligen mot att mer beslut, mer makt och kompetens flyttas från Sveriges riksdag till EU och EU:s institutioner. Det innebär mer makt åt EU och mindre makt åt Sveriges riksdag, och därmed också åt svenska folket. Det övergripande problemet med detta är att vi på EU-nivån inte har en fungerande demokratisk organisation. Mer makt åt EU innebär därför en avdemokratisering av Sverige. Det är huvudorsaken till att Miljöpartiet kräver en folkomröstning om det här fördraget, om EU:s nya grundlag. Det största förändringarna kommer inom rättsområdet och inom utrikespolitiken. Vi får gemensamma yttre gränser samtidigt som gränskontrollerna mellan EU:s länder helt skall avskaffas. Detta är ett stort steg på vägen mot att göra EU till en stat. Det innebär t.ex. att asyl och flyktingpolitiken blir överstatlig. EG domstolen kommer att få ett avgörande inflytande över vilka flyktingar som får asyl i Sverige. Borttagandet av gränskontrollerna underlättar också för kriminella, vilket är orsaken till att vi nu får en europeisk polisorganisation, början till EU:s FBI. Det är tänkt att en likriktning av straffrätten skall komma därefter. Det är säkerligen ytterst få som älskar tullar. Men i stället för gränskontroller ökar alltså övervakningen av medborgarna inne i landet. Vi bygger upp överstatliga organisationer med stora datasystem utan någon egentlig demokratisk kontroll och insyn. Det här är farligt. Jag tror att det leder oss till ett betydligt sämre samhälle. Rättsfrågorna i Amsterdamfördraget är generellt sett en enda stor sörja. Det är överstatliga beslut, mellanstatliga beslut och nationella beslut. Det är oordning och en konstig, märklig logik som gör att rättssäkerheten måste diskuteras i framtiden. Jag tror att svenska jurister snarast bör titta noga på fördraget och på vad det innebär för enskilda människor. Det andra stora området gäller utrikespolitiken som vi får en kraftig åtstramning av, med majoritetsbeslut som dominerande beslutsform. Den rest av vetorätten som blir kvar går bara att använda i ganska extrema situationer. Effekten om riksdagen antar Amsterdamfördraget kommer att bli att svenska folket i framtiden inte kommer att kunna rösta fram en regering som driver en i viktiga frågor annan politik än den EU för. Jag skall läsa några rader och exempel ur fördraget eftersom ytterst få har hört talas om det här och därför att majoriteten här i riksdagen inte vill låtsas om att det faktiskt blir stora förändringar med det nya fördraget. Jag vill läsa några rader också därför att Lena Hjelm-Wallén utan att rodna fortfarande tycks kunna prata om att EU är ett mellanstatligt vanligt samarbete. I artikel J 2 står det t.ex.: Medlemsstaterna skall aktivt och förbehållslöst stödja unionens utrikes och säkerhetspolitik i en anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet. Medlemsstaterna skall arbeta tillsammans för att förstärka sin ömsesidiga politiska solidaritet. De skall avstå från varje handling som strider mot unionens intressen eller som kan minska dess effektivitet som en sammanhållande kraft genom internationella relationer. I artikel J 6 står det: Medlemsstaterna skall informera och samråda med varandra om alla utrikes och säkerhetspolitiska frågor av allmänt intresse för att säkerställa att unionens inflytande utövas så effektivt som möjligt genom ett konvergent uppträdande. I artikel J 9 står det att medlemsstaterna skall samordna sitt uppträdande inom internationella organisationer och vid internationella konferenser. De skall där hävda de gemensamma ståndpunkterna. I artikel J 10 står det att svenska ambassader och konsulat skall verkställa EU:s beslut i framtiden. Jag tycker att de här paragraferna talar för sig själva. Svenska insatser skall jag också gå in litet grand på. I regeringen har man vid ett flertal tillfällen berömt sig själv för de svenska insatserna och utrikesministern talar om bingo för Sverige. Det gäller t.ex. miljön, öppenheten och sysselsättningen. Sanningen är dock inte lika enkel. I regeringens eget kampanjmaterial, som Gudrun Schyman nyligen visade upp, står det t.ex.: Enskilda länder får nu större möjligheter att ha strängare miljöregler för varor än dem EU beslutat om gemensamt. Den 18 juni, dagen efter slutförhandlingarna, skrev EU i ett nyhetsbrev ungefär detsamma och tillade att särskilt genombrottet för miljögarantin i slutförhandlingarna var en svensk framgång. Och när den danska delegationen kom hem till Köpenhamn sade de att det här var en dansk framgång. Numera säger de emellertid inte det längre i Köpenhamn. Det har nämligen visat sig att när det gäller just miljöfrågan kan man hellre tala om ett misslyckande. Danska medier har avslöjat bluffen, Helena Nilsson. Den internationella miljörörelsen har nyligen gått ut med samma budskap. När man granskar den nya miljögarantin visar det sig att de nya villkor som den är omgärdad av är så stränga att den inte kommer att kunna användas och att det blir ännu svårare än tidigare för ett enskilt land att ha hårdare miljöregler. Miljöproblemet måste t.ex. vara specifikt för just det landet och ha uppkommit efter det att EU beslutat om gemensamma regler. Dessutom skall vetenskapliga bevis finnas, inga handelshinder får tillåtas och den inre marknadens funktion får, som det så ofta heter, inte skadas. Om Helena Nilsson eller utrikesministern kan hitta ett sådant exempel lovar jag att ni skall få varsin gräddkola av mig. När regeringen talar om framgångar när det gäller sysselsättning och öppenhet visar det bara hur små ambitioner man har haft. Man har i verkligheten inte ens haft förhoppningen att uppnå något som liknar t.ex. den svenska offentlighetsprincipen. Den viktiga svenska meddelarfriheten vågade man inte ens ta upp i förhandlingarna. Den var för "exotisk". Nu ser vi redan hur den får stryka på foten i t.ex. Europolsamarbetet. Försvaret skall jag också gå in litet grand på. När det gäller försvarsfrågorna innehåller fördraget mer långtgående förslag än de flesta tycks ha insett. EU får genom Amsterdamfördraget för första gången rätt att sätta in militära stridskrafter i andra länder och andra delar av världen. EU behöver inte ens vänta på klartecken från FN, utan kan gå in direkt efter beslut av regeringscheferna. Det här är en helt ny svensk politik. Tidigare har det varit självklart att svenska soldater endast kan sättas in med FN:s uttryckliga stöd. En nyhet är också att EU:s regeringschefer nu får rätt att besluta om att inrätta en gemensam armé utan att det behövs några nya fördragsändringar. Den enda begränsningen för EU är att syftet med militärinsatserna skall vara att skapa fred. Det är väl bra, men problemet med krig är att syftet nästan alltid är att skapa fred. Det är alltid någon annan som hotar freden, och även om syftet är gott kan det sluta väldigt illa. Vi här hemma i riksdagen, kanske särskilt vi som sitter i EU-nämnden, har varit med om en lång förhandling som avslutades med nattmanglingar den 17 juni. Vi satt i flera möten med utrikesministern och andra regeringsrepresentanter under kvällen. Vi trodde att förhandlingarna om det nya fördraget då i princip var slut, efter den 17 juni. Men den som i dag läser fördraget litet mer noggrant upptäcker att det finns ett särskilt papper på flera sidor som är daterat den 22 juli. Papperet är ett beslut från VEU, EU:s militärallians. Mer än en månad efter slutförhandlingarna beslutar VEU om en lång rad viktiga punkter som därefter utan prut och diskussion, åtminstone här hemma i riksdagen, förs in i förslaget till ny grundlag för EU. VEU ses där som en del av Nato och VEU skall också delta i Natos försvarsplanering. Man skall utnyttja Natos medel och resurser när man skall genomföra militära operationer. Sverige är inte fullständig medlem i VEU men skall enligt det nya fördraget och VEU:s beslut kunna delta fullt ut. Man talar också om maximalt deltagande när det t.ex. gäller krigsmateriel. Steg för steg blir Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Först var det övningar med Nato. Sedan skulle övningarna bli fler och utvidgas. Först var det observatörsskap i VEU, och nu skall det i praktiken bli fullt deltagande med bibehållet observatörsskap. Med Amsterdamfördraget är vi i praktiken bara en hårsmån från fullt medlemskap i Nato. Socialdemokraterna med Lena Hjelm-Wallén och Björn von Sydow i spetsen går in för att smyga in Sverige, för att vi om några få år skall kunna gå in i ett fullt Natomedlemskap utan att någon kommer att märka skillnaden eller ens lyfta på ögonbrynen. Jag tycker att det här är oanständigt. Svenska folket borde få möjlighet att ta ställning till Natostrategin innan vi i praktiken är med i en fullfjädrad kärnvapenbestyckad militärallians. Därför är Miljöpartiets krav om en folkomröstning om Amsterdamfördraget ett självklart demokratiskt krav. Jag skall sluta med några ord om Östeuropa. Många talar här, också i dag, ofta och gärna om utvidgningen österut. Östeuropa måste få komma med i det fina EU. En av de stora och mest omhuldade myterna är också att man måste göra EU mer överstatligt för att Östeuropa skall kunna få vara med. De stora länderna måste alltså få mer makt på de små ländernas bekostnad. Vetorätten måste bort osv. Det här är en myt som har skapats för att dölja de stora ländernas maktambitioner och för att dölja att förändringarna är ett steg för att göra EU till en ny stat. Sanningen är den att Östeuropa inte har några som helst intressen av att göra EU mera överstatligt eller ge de stora länderna mer makt. I själva verket är det sannolikt precis tvärtom. I t.ex. Tjeckien finns det inte någon folklig majoritet för ett medlemskap i EU. Regeringen där är också mycket tveksam till om den över huvud taget vill lämna ifrån sig sin nyvunna frihet och självständighet. Mer överstatlighet och mer makt för de stora länderna Tyskland och Frankrike kan vara just det som gör att Tjeckien helt avstår från EU-medlemskapet, och det är kanske inte Lars Tobissons eller Lena Hjelm Walléns syfte. Men den svenska regeringen och utrikesministern är inte nöjda. Regeringen vill ha nya förhandlingar för att snarast ge mer makt till Tyskland och Frankrike. Varför går den svenska regeringen stormakternas intressen i EU till mötes i stället för svenska folkets eller de östeuropeiska ländernas intressen, som man säger sig vilja värna så varmt om? Varför är det så angeläget för både socialdemokrater och moderater att göra EU mer överstatligt? Jag skall till slut svara på Lena Hjelm-Walléns fråga vad det är för fel på förbättringarna i fördraget. De små förbättringarna är det inget fel på - det skulle i så fall vara att de är för små - men de stora försämringarna är ju dessvärre ett problem, och det är därför som Miljöpartiet säger nej till Amsterdamfördraget och tycker att det skall avgöras av svenska folket i en folkomröstning.

Fru talman! För kristdemokraterna är Europasamarbetet framför allt ett konkret uttryck för gränsöverskridande broderskap och internationell samverkan för fred, trygghet och en bättre miljö. Medlemsländerna har lyckats med den ursprungliga uppgiften att bibehålla freden i Europa. Nu knackar ett stort antal europeiska länder på dörren för medlemskap i EU. Det kan säkerligen delvis förklaras av samarbetets ekonomiska framgångar, men det beror också på den säkerhet och den delaktighet som ett medlemskap erbjuder. Villkoren för medlemskap har varit både ekonomiska och politiska genom att landet i fråga måste visa demokratiska ambitioner. Så välkomnades Spanien, Portugal och Grekland in i EG efter perioder av diktatur. Nationerna har fått stöd både ekonomiskt och politiskt i demokratiutvecklingen.

En förnyelse krävs för att EU-samarbetet skall fungera bättre och för att skapa förutsättningar för att ta emot nya medlemmar. En del av förnyelsen måste leda till en ökad förståelse för stödets och samarbetets värde bland medlemsländernas egna medborgare. Det gäller inte minst för Sverige. Detta kan göras bara genom en ökad öppenhet och bättre information och genom frågor som engagerar allmänheten, så att de hamnar mer i fokus av debatten. Vi kristdemokrater menar att östutvidgningen måste vara EU-samarbetets främst prioriterade uppgift de närmaste åren. Regeringskonferensen, som avslutades i Amsterdam i juni, blev ur denna synpunkt endast en begränsad framgång. Vi kristdemokrater har ofta också framfört åsikten att det vore lämpligt att på sikt bryta ned pelarstrukturen inom EU till förmån för en mer enhetlig organisation. Här kan man säga att Amsterdamfördraget, som ännu inte har trätt i kraft, innebär ett första steg i den riktningen. I det nya fördraget vittrar pelarna delvis sönder, eftersom delar av det inrikes och juridiska samarbetet kommer att omfattas av en beslutsstruktur som mer liknar den som gäller för det ekonomiska samarbetet i den första pelaren. Även utrikespolitiken, GUSP, som tidigare har varit helt mellanstatlig och där samarbetets alla beslut har fattats med enhällighet, närmar sig något samarbetsområden där enhälligheten inte längre är den enda beslutsformen. Vi kan där komma att se ytterligare litet mera effektivitet. Fru talman! Sverige ses i flera sammanhang som den ofrivillige europén. Vi är osäkra på vad samarbetet kan åstadkomma, och vi är rädda för att det inkräktar alltför mycket på den nationella integriteten. Vi kristdemokrater skulle vilja se en större tydlighet i de frågor där vi skiljer oss från majoriteten i medlemsländerna liksom ett större engagemang och mera av fokus på de frågor som vi anser vara viktigast från svensk sida. Detta skulle ge oss ett större inflytande och gehör i Europasamarbetet. En önskvärd attitydförändring skulle också vara att man inte bara frågar sig hur EU kan gynna Sverige utan också frågar sig vad Sverige kan bidra med i Vi välkomnar flera av regeringens initiativ under regeringskonferensens gång. Det gäller bl.a. säkerhetspolitiken, miljöfrågorna och sysselsättningen. Vad kristdemokraterna efterlyser är en ännu tydligare svensk miljöprofil. Vidare borde vårt land vara drivande i biståndssamarbetet, men den möjligheten har försämrats när regeringen har skurit ned vårt bistånd, så att vi inte längre kan vara det goda föredömet. Regeringens engagemang för sysselsättning är positivt, och det är av stor vikt att frågan nu sätts i centrum för diskussionerna och åtgärderna inom unionen. Regeringen har dock tyvärr tidigare visat ovilja att följa de europeiska rekommendationerna i kampen för sysselsättningen, och detta visar på en inkonsekvens som kan bli bekymmersam i det kommande Europasamarbetet. Fru talman! Inom flera områden blir det effektivare beslut genom att man beslutar med en kvalificerad majoritet i stället för med enhällighet inom EU. Det är angeläget att EU kan få möjligheter att fungera effektivt på de politikområden som medlemsländerna anförtror EU. Respekten för de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna skall utgöra stommen i ett demokratiskt samhälle. Denna respekt har alltid utgjort ett absolut villkor för medlemskap i EU. Det är också en allmän princip i allt samarbete inom EU. Denna princip förstärks genom Amsterdamfördraget genom att EU:s domstol får uppdraget och kompetensen att bevaka att unionen respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Vi kristdemokrater välkomnar reformen, eftersom det innebär att respekten för de mänskliga rättigheterna nu blir föremål för rättslig kontroll. Vi har dock förespråkat en mer långtgående förändring, nämligen att införlivandet av Europarådets konvention för mänskliga rättigheter skulle komma in i fördraget. Att så inte sker är för oss en stor besvikelse, men det får inte innebära att frågan faller i glömska. I det nya fördraget finns artikel 6a som ger medlemsländernas ministrar i rådet möjligheter att vidta åtgärder mot diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung samt anger en hel rad med rättigheter. Det är ett viktigt steg på vägen mot att göra EU mer medvetet även på detta område. Reformens effektivitet kommer att bli beroende av medlemsländernas villighet att lagstifta på området. Här vill vi från Kristdemokraternas sida se att Sverige och regeringen är starkt pådrivande. Fru talman! Vi kristdemokrater vill medverka till att skapa en sådan social dimension inom EU som innebär att socialt ansvar och personlig utveckling kan förenas. Till skillnad från dem som vill utveckla ett nyliberalt marknadernas Europa eller ett socialistiskt, kollektivistiskt Europa vill Kristdemokraterna se ett familjernas, ett medborgarnas Europa. Det är t.ex. en viktig signal för Europas 20 miljoner arbetslösa att EU-politiken nu kommer att fokusera på åtgärder som främjar sysselsättningen och en bättre social standard. En annan av regeringskonferensens framgångar är att Storbritannien nu accepterar det sociala protokollet och att det därmed kan införlivas i Amsterdamfördraget. Den fria inre marknaden i Europa kan därmed kompletteras med ett socialt ansvarstagande. Amsterdamfördraget innebär också att jämställdheten stärks. Beträffande miljöfrågorna bör Sverige verka för möjligheten att enskilda EU-länder skall kunna införa hårdare miljöregler. Detta får vi icke släppa. Sverige bör också verka för att miljöpolitiken integreras i den ekonomiska politiken på ett helt annat sätt än vad som sker i dag. Fru talman! I väntan på utvidgningen måste EU fördjupa sitt samarbete med kandidatländerna både politiskt och ekonomiskt så att de står väl förberedda den dagen som deras medlemskap är klart. Detta är av stort säkerhetspolitiskt intresse för Sverige och övriga I juli presenterade kommissionen Agenda 2000 där sex länder som skulle få vara med räknades upp. Vi kristdemokrater, tillsammans med andra kristdemokrater inom EU, har förespråkat att alla kandidatländer bör få starta sina förhandlingar samtidigt. Vi tänker då på Baltikum. Förutom att vi anser att samtliga baltiska länder borde få starta samtidigt är vi övertygade om att de länder som får vänta riskerar att tappa rytmen i den demokratiska och ekonomiska utveckling som där har inletts. Vidare finns risken att de kandidatländer som förbigåtts av kommissionen tappar utländska investeringar, och inte minst att de politiska krafter som velat bromsa demokratiska och ekonomiska reformer därmed får en förnyad energi och motivation. Beträffande säkerhetspolitiken vill jag avslutningsvis säga att det är mycket glädjande att Petersbergsuppgifterna har skrivits in i det nya fördraget. Detta ger Sverige och övriga alliansfria länder möjligheter till den viktig plattform för deltagande i det gemensamma europeiska fredssamarbetet. Det är mycket angeläget att Sverige som en alliansfri stat finner aktiva roller i Europasamarbetet för att bidra till det vi kristdemokrater vill se, nämligen fred och säkerhet.

Fru talman! Jag vill först hålla med Anne Wibble om att vi som står för att det är bra för Sverige, svenska folket och kanske t.o.m. för Europa att Sverige nu är EU-medlem ändå inte måste älska och gilla varje beslut som EU fattar. Det är väldigt mycket i EU som är ofullkomligt. Det finns brister. Många beslut är av naturliga skäl kompromisser. Det är femton länder som deltar med olika ingångsvärden i arbetet. Det är kompromisser, och man tar och ger. Det vore väl märkligt om det då inte vore lätt att säga: Det är jag besviken på, och det är jag besviken på. Det gör man också i olika partier i fjorton andra parlament. Om man bara skall ha det som utgångspunkt är det väldigt lätt att bygga upp ett besvikelseberg. Om man tittar på vad vi faktiskt gör, och hur kompromisserna kan användas, har arbetet nu fått en god riktning. Det gäller fördraget, och det gäller det vardagliga samarbetet. Det är inte så, Gudrun Schyman, att vi kan säga en sak i Sverige och en annan sak i Bryssel. Det är en omöjlighet. I dag är medierna så internationella. Det jag säger här kablas ut i Lissabon och Rom. Det går inte att i dag ha olika agendor på olika ställen. Det snacket är bara dumt. När man är med och fattar beslut i en sådan här organisation måste man också stå för beslutet. Jag förstår att Peter Eriksson har svårt med lojalitet mot fattade beslut och solidaritet mot den organisation som man är med i. Han gottar sig därför i formuleringar som säger att man skall vara lojal och solidarisk och tycker att det är det hemskaste av allt att höra. Jag är något förvånad över den inställningen och tycker att den i sig är mycket odemokratisk. Jag har såsom viktiga områden framhållit kampen mot arbetslösheten, miljön, öppenheten, jämställdheten, konsumentskydd, förbättrad förmåga att hantera internationella kriser och konflikter. Man kan gärna lägga till brottsbekämpningen och polissamarbetet, som jag också tror är mycket väsentligt. Den svenska riksdagen har ställt sig bakom att den svenska regeringen skall driva dessa frågor. Vi har drivit de ställningstaganden som vi var överens om, och vi har lyckats väldigt bra. Det är då inte så konstigt att regeringen redogör för det för den svenska riksdagen. Jag förstår inte den jantelag vi ständigt skall leva efter. Vi skall säga: "Det blev nog ändå inte som vi sa." Vi vill inte läsa och se vad vi faktiskt har uppnått. Jag skall inte säga att det är typiskt svenskt. Jag hoppas att det inte är det. Men det är typiskt för alla dem som ständigt lever enligt en Jantelag att aldrig se något positivt i det som sker. Det är många frågor som jag borde ha tagit upp utöver de jag berört. Schengenfördraget och den fria rörligheten är mycket väsentligt. Det är alldeles självklart, Helena Nilsson, att vi så snart som möjligt vill ha med Island och Norge i förhandlingarna så att vi kan förvissa oss om huruvida den nordiska passunionen fortsätter att finnas inom ramen för Schengensamarbetet. Något som gott kan beröras som ett exempel på en lösning som vi inte tycker särskilt bra om är asylprotokollet. Jag menar att det inte är bra. Det är onödigt. Men det är en sådan typisk kompromiss som man ändå kan behöva ställa sig bakom. Man skall då veta att med kompromissen är det kristallklart att vi i Sverige också fortsättningsvis kommer att följa Genèvekonventionen i vår asylpolitik. Det enda som vi har förbundit oss till via EU i det här sammanhanget är att underrätta EU om vi börjar en process där vi prövar en asylansökan från en EU-medborgare. Det behövs inget undantag för att starta den processen, som när Belgien har gjort en deklaration efteråt. Det behövs inte. Den här möjligheten finns redan i det som står. Vi vill inte devalvera det som står i protokollet. Det ger möjlighet för oss att arbeta vidare på samma sätt som vi har gjort tidigare. När jag hör den här kritiken mot Amsterdamfördraget, slås jag ändå av en viss inkonsekvens i debatten. Ibland sägs det att fördraget är betydelselöst. Det är bara tomma ord på papper. Ibland säger man att samma fördrag får de mest ödesdigra konsekvenser. Moderaterna fortsätter att vifta bort sysselsättningsfrågorna. Ändå vet man ju att EU, trots att fördraget inte är i bruk än, har börjat arbeta med sysselsättingsfrågorna på ett mycket ambitiöst sätt, och det kommer ett toppmöte till hösten. Det går en röd tråd från det arbete som vi socialdemokrater inledde inom ramen för vårt Europaparti i programmet Sätt Europa i arbete till det kommande toppmötet. Moderaterna är väldigt besvikna över att vi har kunnat påverka detta så kraftfullt. Folkpartiet ansluter sig också till denna besvikelse. Jag tycker ändå att moderaterna och folkpartisterna borde kunna lätta litet på prestigen här och i stället faktiskt se positivt på våra möjligheter att inom EU samarbeta i sysselsättingsfrågorna. Det är inte så att EU tar över ansvaret. Det är ett nationellt ansvar. Men EU länderna kan samarbeta. Det är, Gudrun Schyman, litet väl magstarkt att anklaga EU för arbetslösheten i Europa. EU har ju inte haft någon samsyn i sysselsättningspolitiken tidigare. Det är nu EU-länderna skall börja hjälpa varandra och dra åt samma håll. Det är innebörden av det här. Så till de här riktiga rallarsvingarna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är verkligen fråga om att man agerar såsom en viss potentat gör när han läser Bibeln. Först kallar man saklig information för propaganda. Det är klart; tycker man alls inte om den sakliga informationen och resultatet av Amsterdamfördraget så måste man skriva om det som att det är någon annan typ av verklighetsredovisning vi gör och kalla det för propaganda. Man nonchalerar betydelsen av kampen mot arbetslösheten. Gudrun Schyman gjorde också försök att blanda bort korten med ett EMU resonemang i stället. Men det är faktiskt kampen mot arbetslösheten det handlar om, och den förstärks i och med fördraget. När det gäller andra framsteg, t.ex. på miljöområdet, försöker man säga att man ville ha det ännu bättre. Men man får ju bestämma sig för om man tycker att det som vi nu har uppnått är bättre eller sämre än det som vi har sedan tidigare, nämligen Maastrichtfördraget. Öppenheten kritiseras. Det har inte hänt något än, säger Gudrun Schyman. Men kära nån, fördraget är inte i kraft! Riksdagen skall fatta beslut om det. Det är bra att Gudrun Schyman har en positiv uppfattning om detta, men det får vara någon måtta på hastigheten i det hela. Jag vill också på stort allvar ordentligt tillbakavisa vad Peter Eriksson säger om försvarsfrågorna. Det finns inte en gnutta sanning i detta. Det är självfallet på det sättet att om svenska soldater skall delta i en fredsbevarande operation, skall det vara på FN mandat eller mandat från OSSE. Något annat har det aldrig varit fråga om. Det är inte så att det håller på att tillskapas något gemensamt europeiskt försvar. Vad de EU-negativa partierna vill är ju bara att man skall isolera sig i Sverige. Det är vad det handlar om. Men nu är det inte den diskussionen det gäller. Nu handlar det om huruvida vi skall vara med och arbeta under Amsterdamfördraget eller Maastrichtfördraget. Var god och välj! Slutligen bara några ord om det som kommer efter detta fördrag, nämligen förhandlingarna om att ta in nya medlemmar. Vi har i denna riksdag varit överens om gemensam förhandlingsstart eftersom det är det enda rimliga i förhållande till de länder som ansöker. Inget av länderna är redo att bli medlem i dag. Alla behöver fortsatt reformverksamhet. Man måste se det här på i varje fall 3-5 års sikt - och kanske t.o.m. på tio års sikt. Då är det ologiskt och orättvist att dela upp länderna i två grupper. Det är orättvist mot dessa länder att ställa fyra av dem i väntrummet. Detta berör också vår syn på hela reformprocessen. Den behöver ständig stimulans. Lyssna bara på vad Lettland och Litauen tycker om det här! Jag välkomnar verkligen att Anne Wibble och Holger Gustafsson så starkt går ut mot Moderaterna och mot det lappkast som Carl Bildt gjorde i den här frågan. Tidigare var vi ju helt överens. Länderna är olika. De kommer att komma in som medlemmar vid olika tidpunkter. Men de bör inkluderas i en förhandlingsprocess. Det vore den enklaste sak i världen för oss att ställa oss bakom kommissionen, att ställa oss bakom förbundskansler Kohls breda rygg, och vara realistiska. Men vi har faktiskt, Lars Tobisson, högre ambitioner än så från den svenska regeringens sida - och tack och lov från de flesta partierna i denna riksdag.

Fru talman! Jag kan försäkra utrikesministern att jag kan hantera min besvikelse över innehållet i Amsterdamfördraget. Där finns en del framsteg, men tyvärr är de otillräckliga vad avser den viktigaste frågan, nämligen institutionella förberedelser, ändrade beslutsprocesser, för att kunna genomföra en utvidgning till kanske tio nya medlemsländer. Även om det är riktigt att ratifikationen ännu inte är klar, är Amsterdamfördraget för mig något som vi egentligen har lagt bakom oss i det politiska arbetet. Nu ser jag fram emot, och ägnade därför större delen av mitt anförande åt, Agenda 2000 och det forsatta reformarbetet. Men utrikesministern återkommer då till sysselsättningsfrågan. Jag skall ge några ytterligare synpunkter på den. Jag vidhåller att regeringen, genom att profilera inhemska hjärtefrågor under förhandlingen, har försökt att imponera på hemmaplan snarare än att påverka beslutsprocessen inom EU. Det här är på något sätt typiskt. Det är likadant när det gäller vårt förhållande till EMU. Genom sitt uppträdande bidrar man inte till lösningen av de viktiga frågorna utan åstadkommer tvärtom en minskning av Sveriges inflytande i det europeiska samarbetet. Det är den interna splittringen som hindrar påverkan på de stora framtidsfrågorna i det europeiska samarbetet. Tvärtemot vad socialdemokrater vill ge sken av, inleddes EU:s arbete med sysselsättningsfrågor inte i och med att Sverige inträdde i unionen. Där fanns tidigare vitboken om tillväxt, sysselsättning och konkurrens, och där fanns framför allt de fem Essenpunkterna som ju vi i Sverige gång efter annan vid toppmöten har bekräftat att vi står bakom. Men det konstiga är då att utrikesministern aldrig besvarat denna fråga: Om det är så viktigt med samordning av sysselsättningspolitiken, varför har man då samtidigt sagt att man inte avser att efterkomma två väsentliga punkter, nämligen sänkta löneskatter och avreglering av arbetsmarknaden? När konferensen startades, lanserade Socialdemokraterna tanken på en sysselsättningsunion. Grundtanken är att medan ett enskilt EU-land inte på Keynesianskt maner kan expandera sig ur problem, skulle detta vara möjligt om hela EU samfällt gjorde det. Man skulle alltså kunna få en efterfrågestimulans för att minska arbetslösheten. Det är ju egendomligt med hänsyn till att statsministern nu ligger vaken på nätterna för att han oroar sig för en samordning av finanspolitiken, men det var den uppläggning man hade. Detta stämmer inte överens med andra länders strävan att med utbudspolitiska åtgärder angripa strukturfel. Vi kan erinra oss Tony Blairs starka förord för flexibilitet på arbetsmarknaden. Den här kampanjen var inte utan missljud. Margareta Winberg kom till EU-nämnden en gång och förklarade att hon med kraft skulle bekämpa försök till samordning och harmonisering. Det var bara det att det var vad Socialdemokraterna sade sig syfta till. Nu blev det ett särskilt sysselsättningskapitel. Men det är som jag sade förut: Ett nytt avsnitt i fördraget ger inga nya jobb. Det här kapitlet öppnar verkligen inte, och det ser jag med tacksamhet på, för en gemensam efterfrågestimulans. Innehållet är ju tämligen beskedligt. Det handlar om informationsutbyte, statistikinsamling och rekommendationer. Möjligen kan, som jag sade, de regelbundna uppföljningssammanträdena i kommittén göra det svårare för Socialdemokraterna att undvika åtgärder som andra är överens om skulle minska arbetslösheten. Vi behöver göra det här - och den möjligheten finns, det skall vi arbeta för - till en union för arbete och företagande, och det förutsätter sänkta skatter och avreglering. Jag har berört angelägenheten av att vi nu hastar fram, att vi får fram en lösning i fråga om de institutionella aspekterna. Vad avser regeringen göra för att ta upp de här frågorna, så att de lyfts fram och gör ett inval av nya medlemsländer möjligt?
Fru talman! Lars Tobisson kan inte riktigt hantera sin besvikelse över att vi faktiskt vann kampen om sysselsättningsfrågorna. Han visar fortfarande att han tycker att det är väldigt illa att vi socialdemokrater anser att frågan om högre sysselsättning, tillsammans med miljöfrågan, är den som skall stå högst på agendan. Det är de två sakfrågor som folk i allmänhet tycker är viktigast, och folk i allmänhet i Sverige har också en regering som faktiskt tycker som de. Det här vill Lars Tobisson inte riktigt acceptera, och när vi når framgång måste han därför förringa den framgången. Jag tycker att detta är ganska ynkligt. Försök i stället se det positiva i att EU-länderna nu skall samarbeta i sysselsättningspolitiken - inte så att vi alla skall göra precis samma sak, men vi kan hjälpa och stödja varandra. Jag nämnde i min inledning att jag redan har tagit upp de institutionella frågorna. Jag vill att vi snabbt skall komma vidare till de frågorna och nå en kompromiss som behövs. Jag skulle också vilja att Lars Tobisson ägnade någon minut åt det underliga lappkast som ni har gjort vad gäller att acceptera att fyra länder skall få stå i väntrummet när de andra börjar förhandla.

Fru talman! Utrikesministern fortsätter att försöka ge intryck av att genom Socialdemokraternas inträde i EU och genom insatser i samband med regeringskonferensen har man nu plötsligt nått därhän att det skall ske ett samarbete om sysselsättningsfrågorna. Vad jag påpekade är att man har samarbetat om sysselsättningsfrågor långt innan Sveriges inträde. Ett sådant samarbete fanns t.ex. i de fem Essenpunkterna, de rekommendationer som regeringen då till stor del vägrade att efterkomma. Vad som nu skall komma är ett särskilt kapitel. Det ger inga jobb. Det skall komma en särskild kommitté. Det ger inga jobb. Vad som i stället skall bedrivas är fortsatt samordning i den meningen att man utfärdar rekommendationer. Kommer regeringen att efterkomma de rekommendationer om sänkta löneskatter och om avregleringar på arbetsmarknaden som blir resultatet av det här arbetet? Jag skall gärna ta upp frågan om förhandlingsstarten. Talet om en sysselsättningsunion är ett exempel på inrikes utrikespolitik, och regeringens sätt att efter kommissionens besked driva den här frågan in absurdum har varit ett utslag av samma taktik. Regeringen försöker demonstrera sin omtanke om de tre baltiska länderna genom att söka sak i den här frågan. Jag menar att det riskerar att missgynna baltiska intressen, inklusive Lettlands och Litauens ställning. Vi drev kravet på en gemensam förhandlingsstart för att förhindra att de baltiska länderna ställs vid sidan av. Det fanns starka intressen i den riktningen. Nu blev det inte bara de tre blivande Natoländerna som togs med i första omgången, utan även Estland kom med. Det ligger, menar jag, även i Lettlands och Litauens intresse. Det är inte fråga om någon uteslutning, som jag tror att Anne Wibble beskyllde oss för att verka för. Tvärtom är det klarlagt att medlemskap står öppet för alla, t.o.m. för Slovakien om landet bättrar sig på det demokratiska området. Här skall ske en återkommande prövning när det är klart för förhandlingsstart med dem som tills vidare får avvakta. Vi ser gärna att den prövningen sker oftare än årligen, vilket jag tror är vad som har antytts skall gälla. Inrikta arbetet på att åstadkomma en smidigare process för att ta med efterkommande länder in i förhandlingsarbetet snarare än att driva linjen att det är absolut nödvändigt med en gemensam förhandlingsstart, där ändå vissa länder inte kan komma i gång från början därför att de inte är riktigt klara för det. Det är genom att framställa Lettland och Litauen som förfördelade av EU som regeringen skapar missstämning och möjligen framkallar känslor av utstötning, som kan leda till att man kommer av sig i sitt interna reformarbete. Det skulle vara olyckligt om vi spelade bort den vinst som ligger i att Estland är med. Om vi insisterar på att alla skall vara med från början riskerar vi att göra utvidgningstakten beroende av den långsammaste båten i konvojen. Det handlar inte bara om Lettland och Litauen utan även om åtminstone Jag har noterat att de som stöder en gemensam förhandlingsstart är de i södra Europa som kanske är minst angelägna om en utvidgning. Jag har också noterat att bland dem som företräder den här linjen i Europaparlamentet finns vad jag brukar kalla fördjupningsfundamentalister från Beneluxländerna, som en gång röstade emot tillkomsten av EES och Sveriges EU-inträde. Funderar inte Lena Hjelm-Wallén över det sällskapet? Jag menar att skillnaden mellan vår och regeringens ståndpunkt är obetydlig, men genom att bita sig fast vid den här formfrågan försitter regeringen möjligheten att påverka reformprocessen i EU i sak. De här frågorna är så viktiga att vi bör ta möjligheten att samarbeta om förberedelserna för Agenda 2000 snarare än att diskutera den här formfrågan.
Fru talman! Låt mig klargöra: Det viktigaste är att öka samarbetet mellan EU-länderna för att öka sysselsättningen. Det är inte paragrafer, avdelningar och kommittéer som är det viktigaste, utan det är den process som nu har startat. Arbetslösheten är faktiskt den allra viktigaste frågan i Europa just nu, och då måste vi göra mycket mer, Lars Tobisson. Er ambitionsnivå är för låg. EU är det precis samma sak. Tobisson säger att vi söker sak i frågan. Icke! Den här riksdagen var helt enig om en gemensam förhandlingsstart. Så kom Carl Bildt hem och gjorde ett lappkast. Han bestämde för Moderaternas räkning att så skulle inte längre vara fallet, utan nu skulle man ställa sig bakom förbundskansler Kohl. Jag beklagar att det blev på det sättet. Jag uppskattar att de andra partierna står fast vid sin ståndpunkt. Det är en alldeles för låg ambitionsnivå att nu bara ställa sig bakom kommissionen i "realismens" namn. Det är som att lämna walkover innan matchen har börjat. Jag är mycket förvånad över Moderaternas sätt att hantera denna fråga. Tidigare har Moderaterna i väldigt hög grad stått på barrikaderna i denna fråga. Carl Bildt sade i Paasikivisamfundet för ett år sedan om Sverige och Finland: Bägge våra länder bör ge klart besked om att en utvidgningsförhandling som inte ger Estland, Lettland och Litauen samma startmöjlighet som de främsta i övrigt icke kommer att vara möjlig, genom att den inte kommer att godkännas av oss. Carl Bildt hotar alltså här med veto om inte Lettland och Litauen skulle få komma in samtidigt som Estland. Nu har ni bara lämnat walkover och säger att det räcker att starta förhandlingar med Estland. Det är ni som bör förklara er. Säg inte att det är vi som söker sak!

Herr talman! Jag skall be att få kvittera artigheten från utrikesministern genom att hålla med henne. Dubbelspel är mycket dumt. Det är väldigt dumt att säga en sak hemma och en annan sak någon annanstans. Det problem som jag pekade på är att regeringen gör just det. Det bemötte inte utrikesministern, men ett uteblivet svar är väl också ett svar. Jag tog t.ex. upp sysselsättningsfrågan. Där menar jag, vilket möjligen utrikesministern inte uppfattade, att ett sysselsättningskapitel kan vara bra. Det kan vara bra om det inte används till att lura människor att tro att bara det att orden finns där gör att man har närmat sig lösningen på sysselsättnings och arbetslöshetsproblemet - för det har man ju inte. Orden och paragraferna ger ingen lösning. Utrikesministern pekar nu på den process som därvid sätter i gång, och det var ju lovande. Det var ett steg framåt. Denna process får antas bygga på de ord som står i det här papperet. Där talar man om olika saker. Lars Tobisson nämnde ett antal punkter; jag har pekat på två. Jag har frågat statsministern, jag har frågat finansministern och ingen behagar egentligen säga någonting. Det vore alltså väldigt bra om utrikesministern nu kunde tydliggöra detta. I dessa ord, som Sverige nu anser sig stolt över att ha fått på pränt, står det mycket tydligt att det är viktigt att sänka skatten på arbete och att skapa en mer flexibel arbetsmarknad för att få fram tillräckligt många nya arbeten. När nu utrikesministern säger att det är processen som är viktig tolkar jag det, tills något motsatt sagts, som att man avser att lägga om politiken och också genomföra den sortens åtgärder i Sverige. Det tror jag skulle vara ett utomordentligt glädjande besked för väldigt många människor. Låt mig ställa en annan och kanske något enklare fråga, som kanske också skulle kunna få ett positivt svar. Det handlar om möjligheten att bredda det folkliga intresset och förståelsen för det europeiska samarbetet som något positivt. Jag tror att ett litet inslag i detta skulle kunna vara att vi fick ett betydelsefullt EU-organ till Sverige. Isa Halvarsson ställde en fråga om detta i förra veckan. Jag vet inte om något svar har avgivits, men det kunde ju tänkas att utrikesministern kan ge ett svar i dag. Sverige och Finland är de två länder som inte har något sådant organ. Det skall nu inrättas ett antal, och jag tycker att det skulle vara väldigt positivt om utrikesministern kunde säga att Sveriges regering arbetar mycket ambitiöst för att vi skall få ett sådant organ. Det vore väl bra. Jag hade tänkt få en diskussion med Lars Tobisson om det här med gemensam förhandlingsstart, men eftersom han inte har någon taletid kvar nöjer jag mig med att säga att den som skapar känslor faktiskt inte är den som håller fast vid det som alltid har varit den gemensamma, eniga linjen i Sverige. Den som skapar känslor är den som bryter en sådan enig svensk linje - beklagligtvis.